Herr talman! Med anledning av vad herr Svensson i Malmö senast sade vill jag, med all respekt för jur. dr Sjöholm som är en kunnig person, återigen rekommendera herr Svensson i Malmö att ta del av utskottsbetänkandet. Det är det vi skall diskutera här i dag och det är om detta vi skall rösta. F. ö. vidhåller jag att hur intressant problemet än är om den konstitutionella nödrättens omfång så kan det aldrig bli så stort enligt utskottsmajoritetens mening att det på något sätt kommer i närheten av de problem som tas fram i vpk-motionen. Jag noterar med intresse att herr Svensson i Malmö icke kunnat ge någon som helst förklaring till hur det kan vara möjligt att man i den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet liksom i vpk:s partimotion kommer med en direkt uppmaning till lagstridiga beteenden och menar att sådana måste tryggas med lagliga medel.
Herr talman! Nu förvånar det mig att advokaten fru Kristensson är så odistinkt i sitt uttryckssätt. Att säga att vi kommer med uppmaning till lagstridiga beteenden är faktiskt ganska riskabelt —- sådant skall man inte ens antyda om folk, för det kan få konsekvenser. Naturligtvis har fru Kristensson inte menat det, hon är bara slarvig i sitt uttryckssätt. Vi uppmanar över huvud taget ingen att företa den ena eller andra handlingen. Vad det rör sig om är att i en situation där en grundläggande samhällelig konflikt utbryter, där den privata egendomsrätten till produktionsmedel ställs mot andra och berättigade sociala och politiska krav från folkflertalets sida, där menar vi att folkflertalets krav skall erkännas som legitima. Det är skillnaden mellan oss och fru Kristensson. För fru Kristensson är egendomsrätten heligare än både demokratin och den fredliga samhällsomvälvningens genomförande.
Herr talman! Jag delar helt uppfattningen att det är folkflertalets synpunkter som skall genomföras — folkflertalets synpunkter som kommer till uttryck i de allmänna val vi har här i landet vart tredje år. Skulle det genom allmänna val visa sig att de intressen som herr Svensson i Malmö företräder får majoritet måste man acceptera konsekvenserna av detta. I mitt parti, det vet herr Svensson mycket väl, företräder vi den självklara demokratiska inställningen att folkflertalets vilja också skall ta sig uttryck i riksdagens handlingssrätt. Men vad man säger i reservationen är att berättigade anspråk på inflytande och makt skall kunna hävdas. Detta gäller strejker, demonstrationer, generalstrejker och fabriksockupationer, vilka man alltså betecknar som berättigade anspråk som man måste få hävda. Det är det jag vänder mig emot.

Herr talman! Justitieutskottet har vid behandlingen av motionerna 718 och 720 nära nog enhälligt hemställt om att riksdagen avslår yrkandena i dessa motioner. Endast herr Pettersson i Västerås har anmält reservation mot utskottets hemställan. I utskottets betänkande har klart redovisats skälen för utskottets ställningstagande. Jag skulle därför ha kunnat nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan under hänvisning till vad som anförts i utskottets betänkande. Men till följd av den debatt som nu pågår om ärendet här i kammaren vill jag ändock anföra några synpunkter. Jag vill börja med att hänvisa till remissvaren från LO och TCO. Båda dessa löntagarorganisationer anser att motionerna bör avslås. LO säger att lagbestämmelserna om militärhandräckning i samband med arbetskonflikt upphävdes 1969, och det är alldeles rätt. Samma uppfattning har TCO, som även erinrar om att det fr.o.m. i år fordras riksdagens medgivande i form av lag för att regeringen skall kunna använda militär i sådana situationer som avses i motionerna. Också detta är alldeles rätt. I ett interpellationssvar den 20 februari i år har justitieministern vidare bekräftat att det fr.o.m. i år inte finns någon lag som ger möjlighet att använda militär i samband med t.ex. arbetskonflikter. Såvitt jag kan förstå skulle det krävas att riksdagen stiftade en beredskapslag för att regeringen skulle få möjlighet att använda militär trupp i sådana situationer som avses i motionerna. Något sådant har inte ens diskuterats eller antytts. Jag finner det självklart att så inte skett. En sådan beredskapslag vill ingen av oss ha. Utskottet har också i betänkandet klart uttryckt sin ställning i detta hänseende. Där sägs på s. 11 följande: ”Någon möjlighet för polismyndighet att vid uppgiftens fullgörande begära och erhålla hjälp av militär personal föreligger inte.

Vad rör den konstitutionella nödrätten har jag inget behov av att närmare ta upp den frågan. En omfattande debatt fördes om den konstitutionella nödrätten så sent som i april detta år i anslutning till riksdagens behandling av konstitutionsutskottets dechargebetänkande. Jag vill hänvisa till vad herr Johansson i Trollhättan anförde i den debatten. Som nämnes i justitieutskottets betänkande är dessutom frågan om översyn av den konstitutionella nödrätten föremål för regeringens prövning. Därför, herr talman, saknas också enligt utskottets mening skäl för bifall till yrkandena i motionerna 718 och 720.

Jag vill här erinra om att det rör sig om en kungörelse, inte en lag, och att en kungörelse inte kan ersätta en upphävd lag. För mig är en så vidsträckt tolkning av kungörelsen, att den skulle kunna medge militär trupps användning för annat än ren räddningstjänst, orimlig. Men helt i överensstämmelse med vad jag tidigare anfört om att militär inte får användas för polisiära uppgifter vid upprätthållande av ordning och säkerhet, anser jag det angeläget att all antydan om att så skulle kunna ske undanröjs. Därför anser jag att ett förtydligande av lydelsen i kungörelsens 1§ bör göras, såsom också påtalats i utskottets betänkande. Varje möjlighet att ens antyda att denna kungörelse skulle kunna åberopas för att begära militärs insättande vid t.ex. arbetskonflikt måste undanröjas. Som jag redan sagt är det min uppfattning att kungörelsen i sin nuvarande lydelse inte medger det.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

Herr talman! Jag har ju enligt reglerna inte rätt att apostrofera någon annan än den senaste talaren och tvingas därför avbryta polemiken med fru Kristensson. Det viktiga för oss är för det första att man medger — har nödgats medge - från utskottets sida att redan kungörelsen som sådan innehåller oklarheter som man nu genom uttalanden ansett sig böra täppa till. För det andra har vi det som gäller den mer allmänna problematiken, nämligen militärs användning i sådana fall som anses falla under den konstitutionella nödrätten. Fortfarande uttryckligen stödjande sig på lagrådsuttalandet från 1969, som alltjämt tillhör gällande rätt, medger man Kungl. Maj:t rätt att använda militär personal för den händelse polisens samlade resurser skulle visa sig otillräckliga. Det farliga är att man inte preciserar den typ av situationer där denna nödrätt skall kunna användas resp. skall vara otillåten. Det betyder att man juridiskt måste anse det vara rätt att sätta in militär personal om regeringen i det givna läget själv bedömer att den bör göra det. Däri ligger oklarheten. Sedan hjälper det inte, därför att det inte har någon juridisk relevans, att tala om att den eller den enskilda personen eller de och de enskilda intresseorganisationerna anser att den eller den lagtolkningen är den rimliga. Vi anser väl alla att det socialt och politiskt inte är någon rimlig lagtolkning att man har tillåtelse att sätta in militär vid inrikeskonflikter. Men vi talar ju inte om det normala, inte om det regelmässiga, om det som vi så att säga med vårt nuvarande förnuft kan fatta utifrån den rådande sociala verkligheten, utan vi talar om den extrema sociala konfliktsituationen och vad som kan hända där. Då är varje typ av kryphål av den generella natur, som ger en regerings subjektiva vilja karaktären av lag, oerhört farlig. Det kryphålet vill vi täppa igen, och det borde även utskottet ha bemödat sig om.
Herr talman! Jag har ingen anledning att i dag ta upp en ingående diskussion om den konstitutionella nödrätten. Jag har redan tidigare motiverat varför jag inte anser mig ha anledning att göra det här i dag. Herr Svensson i Malmö talar om att det inte är den eller den personens eller institutionens uttalande som skall ligga till grund för något ställningstagande om hur lag skall tolkas, men själv citerar han vissa personer och deras bedömningar av den lagstiftning som vi nu diskuterar. Jag har åberopat LO:s, TCO:s och någon persons bedömning av ifrågavarande lagstiftning. Herr Svensson har en annan tolkning än t.ex. LO och TCO, och det är hans fulla rätt. Lika väl har vi andra rätt att göra vår tolkning. I grundfrågan, militärs användning i samband med t.ex. arbetskonflikter, är vi helt överens. Där finns det inga motsättningar. I sådana situationer får icke militär användas.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka det förhållandet att det inte med någon juridisk relevans går att åberopa vad LO och TCO som enskilda organisationer tycker år 1975 som grundval för hur gällande rätt skall tolkas i ett onormalt läge, exempelvis år 1980 eller 1985. En sådan tolkning är ju ingen garanti. Det är bara ordgarantier eller pap persgarantier, vilkas svagheter uppenbarar sig i en trängd situation. Vi vill ersätta dem med juridiska garantier.

Herr talman! Jag har tidigare intresserat mig en del för det problem som nu behandlas. Det aktualiserades för mig ytterligare förra hösten, då en tidning frågade ledamöter av försvarsutskottet om militärt ingrepp mot strejkande arbetare kunde få förekomma. Mitt svar var nej. Detta ifrågasattes av författaren Birger Norman i hans ”Vinkelskott” i tidningen Metallarbetaren. Efter en så seriös författares ifrågasättande av garantierna mot en sådan företeelse förstod jag att en oro kunde finnas i djupa led och inte bara hos konspirationsteoretiker. Jag började tänka grundligare på frågan med praktiska utgångspunkter, och jag ställde en interpellation till justitieministern. I den egna tankeverksamheten försökte jag finna modeller då militära företag mot svenska landsmän över huvud taget kunde tänkas. I två fall är dylika tillåtna: krigsskepp har på internationellt vatten rätt att ingripa mot sjöröveri och mot slavhandel, enligt en mycket gammal internationell konvention. Dessa föga aktuella fall är faktiskt de enda undantagen. Finns det risker? Risker för överträdande av bestämmelser finns i alla sammanhang, men här är de faktiskt särskilt små. Finns militära resurser för insatser av ifrågasatt slag? Knappast i vårt värnpliktsförsvar. Någon motsvarighet till den stamanställda ryttartruppen i Ådalen 1931 finns inte i vårt försvar. Branting har citerats. Låt mig också föredra ett Brantingcitat från år 1901.

Herr Svensson i Malmö har uttalat sig uppskattande om den nuvarande yrkesmilitärens kynne. Han förutsätter att man på det hållet avvisar insatser av det här slaget. Förmodligen har jag mer kontakt med vår militärledning än herr Jörn Svensson har, och jag kan — på grundval av den erfarenhet jag har — intyga att herr Jörn Svensson har rätt på den punkten. Resurserna för ordningens upprätthållande finns hos polisen. Jag kan knappast tänka mig en situation där polisens resurser i detta avseende skulle vara otillräckliga. Det kunde inte heller justitieministern tänka sig, det framhöll han i ett interpellationssvar som jag har fått av honom. Det närmaste man kan komma militärt ingrepp mot landsmän är vid en quislingkupp, men då är det fråga om krig, och det är inte den si tuationen denna debatt gäller. Finns det då, slutligen, här i Sverige lagrum för rätt att använda militär personal för våld mot landsmän? På den punkten fick jag som väntat ett klart och otvetydigt nej som svar av justitieministern på min interpellation till honom i våras. Han stödde sig främst på den nya regeringsformen, som garanterar medborgarna skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp av myndighet. Justitieministern ansåg att starkare rättslig garanti än grundlagens skydd — i förening med det förhållandet att varje avvikelse därifrån får beslutas endast av riksdagen — inte kunde tänkas. Så är det helt enkelt, och någon anledning att tillsätta en utredning som skulle fundera på juridiska spetsfundigheter och formuleringsfrågor kan inte jag finna. Däremot kan det vara anledning för regeringen — då den härnäst har att fästa något på papper rörande detta ärende, som skall gå till riksdagen — att söka finna en enda klar och undantagsfri mening, som så tydligt uttrycker förbudet mot militär medverkan vid stillande av upplopp i samband med arbetskonflikt m.m. att den inte kan missförstås av någon.

Herr talman! Det här är intressant. Den senaste talaren åberopar sig på ett interpellationssvar som justitieministern har gett. Justitieministern har visligen aktat sig för att åberopa gällande rätt i den här detaljen, utan han har mer svepande hänvisat till de allmänna konstitutionella garantierna. Redan ett sådant undanglidande visar att här finns en oklarhet, vilket också den allra sista delen av den senaste talarens anförande klart medgav. Möjligheten att använda militär personal i speciella nödsituationer är nämligen inte på något sätt berörd i de konstitutionella frioch rättigheterna. Det är ju inte demonstrationsrätten som sådan i författningens mening som vi här talar om, utan det är fråga om fall där en konfliktsituation uppstår till följd av demonstration eller strejk. Där finns det fortfarande ett kryphål. Hänvisningen till de allmänna konstitutionella garantierna, som dessutom kan upphävas genom ett vanligt enkelt lagbeslut, är knappast relevant i detta sammanhang. Den är bara ett ytterligare erkännande av att det finns ett kryphål. Varför vill man då inte täppa till det?
Herr talman! Nej, herr Svensson i Malmö, justitieministern var inte i något avseende oklar i sitt interpellationssvar till mig. Hans tolkning, att militärt ingrepp mot det egna folket inte får förekomma, var klar som glas. Men jag medger att det finns möjligheter att driva denna debatt vidare. Det har herr Svensson i Malmö illustrerat på sedvanligt skickligt sätt. Jag har ingenting att invända mot att ännu klarare formuleringar sätts på pränt i detta avseende, men jag tycker att uppgiften är så enkel att en utredning inte alls är nödvändig för att åstadkomma detta.

Herr talman! Enligt debattreglerna hade jag ingen möjlighet att svara Onsdagen den herr Svensson i Malmö då han förnekade att hans parti framfört in — 5 november 1975 sinuationer. Jag hävdade i mitt anförande att kommunisterna tillgriper ruskiga insinuationer, bl.a. om att mina liberala partikamrater i en even = Militärs medvertuell regeringsställning skulle kunna använda militär trupp för att lösa — kan vid stillande av sociala konflikter. I reservationen av herr Pettersson i Västerås sägs i upplopp i samband andra stycket på s. 13 följande: ”Så länge vi har en socialdemokratisk med arbetskonflikt regering är väl också risken för att militären skall användas mot fredliga — m.m. arbetare begränsad. De politiska konjunkturerna kan emellertid växla. Rättsliga garantier som i lag hindrar en framtida regering att använda militären i klasskampen är därför ovillkorligen nödvändiga.” Är inte detta något av en förtäckt insinuation av värsta slag? Jag har som liberal motionär försökt medverka till att undanröja de oklarheter som finns, så att man är säker på att militär trupp inte kan sättas in mot t.ex. strejkande arbetare. Mot den bakgrunden reagerar jag därför mycket starkt mot de antydningar som gjorts. Jag är förvånad över att man vill använda ett ordval av denna typ.
Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om ursäkt för att herr Petersson i Röstånga nu uppkallar mig till ytterligare en replik. Ingen vill på något sätt — inte heller jag — insinuera att herr Petersson i Röstånga någonsin skulle vilja rösta för ett användande av militär vid en inrikes konflikt. Må det vara nog sagt just på den speciella punkten. När det gäller vad han citerade — inte ur mitt anförande utan ur reservationen — är det knappast någon insinuation utan bara ett påpekande av att risken för att sådana oklarheter i en lagstiftning som vi här har påvisat skall användas av en regering med en rätt stark arbetarrörelseanknytning är mera begränsad. Vi säger dock inte att den är utesluten —- risken finns alltid i och för sig. Men vi säger att den normalt är mindre —- och det är väl riktigt — än om man har en regering som representerar grupper i samhället som i alla fall i vår traditionella politiska historia har brukat uppleva en rätt stark motsättning till de lönarbetande, alltså till arbetarorganisationernas intressen. Det var bara fråga om ett påpekande av att risken i det ena fallet kan så att säga sannolikhetsmässigt beräknas vara större än i det andra fallet. I övrigt tror jag inte vi behöver ge oss in på vad speciellt liberala regeringar och regeringskolleger skulle göra i ett sådant fall. Vore herr Petersson i Röstånga justitieminister tror jag inte att faran skulle vara särdeles stor, utan då vore den väl minimal. Men alla liberaler är inte likadana, herr Petersson! miskt förtal

Herr talman! Rättsläget när det gäller ansvar för ekonomiskt förtal är oklart. Det finns många komplicerade och dunkla gränsdragningsfrågor inrymda i det här problemet. Man kan redan nu i viss utsträckning komma åt några former av ekonomiskt förtal genom att tillämpa en s.k. extensiv lagtolkning, varvid lagen om ärekränkning, lagen om konkurrensbegränsning eller lagen om otillbörlig marknadsföring kan tänkas komma in i bilden. Detta innebär naturligtvis också att praxis på det här området blir oklar, och problemet med att skapa någorlunda entydiga regler har, vilket kammarens ledamöter är väl medvetna om, varit aktuellt i riksdagen under en följd av år. Den konfliktsituation som den här frågan rymmer gäller egentligen problemet om gränsdragning mellan intresset av att etablera ett tillfredsställande skydd mot skadeverkningar av ekonomiskt förtal och intresset av att bevara de nuvarande vida gränserna för yttrandeoch tryckfriheten. Att den här oklarheten rättsligt sett vållar problem har flertalet av de många remissinstanser vitsordat som yttrade sig över en motion i samma ärende vid förra årets riksdag. Justitiekanslern, riksåklagaren, näringsfrihetsombudsmannen, konsumentombudsmannen, Industriförbundet och SACO biträdde utredningsförslaget, medan det avstyrktes av hovrätten över Skåne och Blekinge, Pressens samarbetsnämnd och TCO. Som jag ser det är det naturligt att departementet så småningom försöker reda ut vad som egentligen är gällande rätt. Jag vill be kammarens ledamöter vara vänliga att ta del av utskottsbetänkandet litet mera noggrant än ni måhända har gjort tidigare, ty då Konstaterar ni att skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanten faktiskt är ganska liten. Utskottsmajoriteten vidhåller det ställningstagande som riksdagen har gjort under tidigare år och som innebär att man vitsordar att rättsläget är oklart och erinrar om att departementschefen ansett att frågan om införande av allmänna bestämmelser i ämnet borde tas upp till prövning, dock inte i det aktuella sammanhanget. Utskottets konklusion och riksdagens beslut har blivit att man förutsätter att de här frågorna, dvs. också frågor om ärekränkning av juridisk person, ägnas tillbörlig uppmärksamhet. Detta är utskottsmajoritetens ställningstagande. Reservanten menar att det är hög tid att nu vidta åtgärder för att skapa klarhet i vad gällande rätt egentligen avser och för att ge möjligheter till ökat skydd mot ekonomiskt förtal. I reservationen klarläggs de frågor som en utredning särskilt bör fästa avseende vid. Den bör ta upp de skadeståndsrättsliga aspekterna, och den bör bedöma frågan om ärekränkning av juridisk person. Självfallet måste en sådan bedömning begränsas av gällande yttrandeoch tryckfrihetslagstiftning. Reservanten framhåller också att man bör beakta endast uppenbart straffvärda beteenden, dvs. sådana som att en person i syfte att skada sprider medvetet oriktiga uppgifter. Jag skulle vilja fråga er: Är det någon miskt förtal här i kammaren som egentligen tycker annat än att man bör förhindra att någon i syfte att skada sprider medvetet oriktiga uppgifter? Vi skall väl ändå komma ihåg vad sådana osanna uppgifter kan få för praktiska konsekvenser. Det kan i många fall leda till att företagare får permittera sina anställda, att man kanske t.o.m. får lägga ned sitt företag. Kan det verkligen vara försvarbart att lämna frågan öppen om möjligheterna att komma åt rykteskampanjer och andra förtalskampanjer där medvetet oriktiga uppgifter sprids? I reservationen föreslår jag således att en utredning nu får pröva rättsläget på detta område och att utredningen får de uppgifter som anges i reservationen. Jag vill, herr talman, yrka bifall till denna.

Herr talman! Jag har för avsikt att fatta mig ytterligt kort, och jag anser att det finns anledning till denna restriktion. Detta är nämligen det sjätte riksmötet då frågan om ansvar för ekonomiskt förtal är föremål för en kammardebatt. Vi började 1970, då vi fick motioner till propositionen om otillbörlig marknadsföring. Sedan har vi 1971, 1972, 1973, 1974 och nu till riksmötet 1975/76 fått motioner som kräver utredning angående ansvar för ekonomiskt förtal. I fjol hade vi en ganska grundlig och inträngande debatt kring denna fråga, och det berodde självfallet på att justitieutskottet vid det tillfället ansåg att man skulle ha ett mer omfattande remissförfarande för att få frågan belyst. I den reservation som är fogad till justitieutskottets betänkande nr 5 påpekar reservanten, fru Kristensson, att ”behovet av allmänna bestämmelser i ämnet belystes av de remissyttranden som utskottet föregående år inhämtade över motionsspörsmålet. Remissyttrandena pekade samtidigt på den svårbedömda frågan om gränsdragning mellan intresset av att etablera ett tillfredsställande skydd mot skadeverkningar av ekonomiskt förtal och intresset av att bevara de nuvarande vida gränserna för yttrandeoch tryckfrihet.” Ja, de slutsatserna kan man självfallet dra, åtminstone av en del av de remissvar som fru Kristensson åberopade.

Jag skall inte citera vad Pressens samarbetsnämnd sade. Jag kan peka på att hovrätten över Skåne och Blekinge ytterst bestämt tog avstånd. TCO tog bestämt avstånd från motionärernas förslag och sade att det skydd som f.n. finns mot ekonomiskt förtal är tillräckligt, särskilt mot bakgrund av att det inte torde finnas exempel på att förtal av ifrågavarande art medfört skada av sådan omfattning att det motiverar en så vittomfattande straffbestämmelse som motionärerna föreslår. TCO säger vidare att det finns en uppenbar risk för att en bestämmelse om ekonomiskt förtal ”kan medföra en oacceptabel inskränkning i pressens nuvarande informationsfrihet samt en icke oväsentlig hämsko på konsumentoch kreditupplysningen samt på arbetstagarorganisationernas företagsupplysning”. Det finns liknande tankegångar i många av de andra remissyttrandena i den långa rad som avstyrkte förslaget. Enda skillnaden i år mot i fjol är väl att utskottets majoritet nu vänder sig mot tanken.

Jag ber alltså att på utskottsmajoritetens vägnar få yrka bifall till justitieutskottets hemställan, vilket innebär avslag på den reservation som fru Kristensson fogat till betänkandet.
Herr talman! Jag är på ett sätt litet förvånad över ert inlägg, fröken Mattson. Det är riktigt som ni säger att utskottsmajoriteten står kvar på den ståndpunkt som riksdagen tidigare år har intagit, men den ståndpunkten innebär ju att man konstaterar att rättsläget är oklart och att man alltså utgår från att departementschefen skall ägna frågan tillbörlig uppmärksamhet. Det är vad riksdagen har uttalat under en lång följd av år, och det är vad utskottet i dag också står bakom. Jag känner således inte alls igen de påståenden som fröken Mattson gjorde i sitt inlägg, när jag läser utskottsmajoritetens yttrande och när jag tar del av vad riksdagen tidigare år har beslutat. Jag vill ändå erinra om att flertalet remissinstanser ansåg att rättsläget var oklart och att frågan borde utredas. Många tidigare utredningar som sysslat med närliggande frågor har också ansett att man borde utreda frågan om ansvar för ekonomiskt förtal. Utredningen om illojal konkurrens uttalade för sin del att det var viktigt att de återstående betydelsefulla frågorna om ekonomiskt förtal utreddes. Konsumentupplysningskommittén ansåg att problemet med ekonomiskt förtal var en lagstiftningsfråga som snarast borde få en positiv lösning. Vidare vill jag säga, herr talman, att frågan om ekonomiskt förtal inte enbart får betraktas från den utgångspunkten, att man kan råka i kollision med den av oss alla värnade tryckfriheten. Det blir ju alltmer vanligt att man genom förtalskampanjer, cirkulärbrev och på annat sätt försöker komma åt företagare, och att förhindra sådant kan ju inte inkräkta på tryckfriheten. Jag vill också påstå att en systematisering av de här för miskt förtal talskampanjerna håller på att växa fram. Det är numera ligor som opererar och ägnar sig åt sådan här ekonomisk brottslighet. Internationellt är man alltmer oroad över denna typ av verksamhet, som man menar måste beaktas. Min bedömning, herr talman — även om jag av olika skäl råkar vara ensam om reservationen — är alltså att den här frågan kommer vi icke förbi. Det är en fråga som vi måste ta itu med. Och jag tror att fröken Mattson liksom jag ändå inser att det kan finnas skäl att ingripa just när det gäller denna typ av ekonomisk brottslighet som i allt större utsträckning sätts i system.
Herr talman! Jag vill, fru Kristensson, peka på vad vi inom utskottsmajoriteten skriver i betänkandet: ”Utskottets minoritet ansåg att det föreliggande materialet” — det är alltså de olika remissyttranden som har åberopats — ”inte gav anledning till annat ställningstagande än det som gjorts vid de tre närmast föregående årens riksdagar, och i en reservation avstyrktes bifall till motionen. Riksdagen beslöt i enlighet med reservationen. Då frågan nu åter är föremål för utskottets prövning finner utskottet inte anledning föreslå riksdagen att frångå sitt ställningstagande föregående år.” Låt mig också framhålla att i de remissyttranden som avgavs föregående år talades det i alla fall en del om de möjligheter vi har. Vi har Pressens opinionsnämnd och vi har Allmänhetens pressombudsman. Det finns alltså vägaratt gå, och utskottet föreslår att riksdagen vidhåller sitt beslut från tidigare år.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som fröken Mattson säger, att utskottsmajoriteten har åberopat sitt ställningstagande under flera år tidigare och framhållit att utskottet i år tycker detsamma som tidigare år. Men vad har man då tyckt? Det är där som jag undrar om fröken Mattson har riktigt klart för sig vad riksdagens ställningstagande har varit. Man har erinrat om att departementschefen ansåg att frågan om införande av allmänna bestämmelser i ämnet borde tas upp i något sammanhang, men inte i det just då aktuella sammanhanget. Man har också erinrat om att departementschefen är införstådd med att ekonomiskt förtal kan medföra skada för dem som drabbas därav. Likaså är man införstådd med att dessa frågor torde bli föremål för tillbörlig uppmärksamhet i departementet, och därför har man inte ansett sig behöva begära någon särskild utredning. Detta är vad riksdagen under flera år har uttalat. Och jag påstår fortfarande att skillnaden mellan utskottsmajoritet och reservant endast är att reservanten menar att en utredning nu bör tillsättas, så att man klarar ut rättsläget. Fröken Mattson har själv sagt att man genom att handla efter praxis kan komma åt vissa fall av ekonomiskt förtal. Jag vill då fråga om det inte är riktigare att man försöker få en lagstiftning som är helt klar och som ger ledning för domstolarna vid deras bedömning av de här fallen, så att vi slipper denna extensiva lagtolkning och den oklarhet när det gäller praxis som alla i dag är överens om råder.
Herr talman! Fru Kristensson citerade en del av vad utskottsmajoriteten har skrivit, och då vill jag peka på vad som står i den avslutande meningen i näst sista stycket på s. 6, där utskottet skriver: ”Någon riksdagens åtgärd i anledning av motionerna ansågs på grund härav inte påkallad.” Detsamma sade tredje lagutskottet och så småningom även riksdagen 1970. Sedan dess har denna fråga återkommit riksdag efter riksdag och riksmöte efter riksmöte. Vad vi i utskottsmajoriteten sist och slutligen säger är att utskottet inte finner anledning att föreslå riksdagen att frångå sitt ställningstagande föregående år. Detta riksdagens ställningstagande har varit detsamma år efter år, och det baserar sig på vad riksdagen uttalade 1970.

Herr talman! Efter fru Kristenssons inlägg, som innehöll den nödvändiga argumenteringen för att stödja reservationen i justitieutskottets förevarande betänkande, finns det inte så mycket att tillägga. Jag vill bara än en gång understryka att vad vi motionärer vill är att frågan om lagstiftning rörande ekonomiskt förtal utreds. Jag kanske också skall upplysa kammarens ledamöter om att det föreligger två motioner i denna fråga, en av herr Nordgren och mig och en flerpartimotion med herr Schött som första namn. Det är riktigt som fru Kristensson sagt, att flera remissinstanser har understrukit nödvändigheten av att en utredning företas. Vi motionärer och fru Kristensson som reservant är alltså i gott sällskap.

I sakfrågan har ingenting förändrats från riksdagens behandling av den här frågan i november i fjol. I fjol slog utskottsmajoriteten fast: ”Det rör sig här enligt utskottets mening om ett svårbedömt spörsmål som bör bli föremål för en närmare utredning. En sådan utredning bör inte vara bunden till några särskilda förutsättningar —-—--. Det bör överlåtas åt Kungl. Maj:t att besluta om formerna för utredningens bedrivande.” Detta uttalade man i fjol — i år finner man ingen anledning att utreda frågan. Jag begriper inte hur man kan byta fot på det sättet. miskt förtal I dag finns det ingen grundlagsfäst rätt till genmäle eller beriktigande i pressen eller i radio och TV. Man kan naturligtvis åberopa pressetiska synpunkter. Man kan vända sig till Pressens opinionsnämnd och på den vägen försöka få möjlighet till genmäle. Massmedieutredningen har nyligen avgivit ett betänkande — det hörde vi i morgonekot i morse. Men där föreslås inte heller någon grundlagsfäst rätt till beriktigande. En folkpartist i utredningen, Sven Gustafson, har reserverat sig för en sådan rätt. Man är alltså inne på detta frågekomplex. Det visar, herr talman, att denna fråga behöver utredas. Det är en svår fråga — det är vi medvetna om. Men att man för den skull icke skulle närmare utreda den, förstår jag inte. I det betänkande som vi nu behandlar finns alltså en reservation av fru Kristensson. I år har — tydligen i ett försök att samla en majoritet kring en utredning — en ytterligare precisering skett.

Det finns — det är jag väl medveten om -— inte minst här i kammaren de som anser att regeringen är en garanti för objektivitet och klarsyn. För att underlätta att en utredning kommer till stånd, en utredning som flera remissinstanser tillstyrkt, är reservanten så här generös. Men det räcker tydligen inte. Det räcker alltså inte ens att precisera sig så att man överlåter till regeringen att besluta om formerna. Hur som helst, vi är medvetna om att detta är en svår fråga, men det är också en angelägen fråga, en fråga av format, som borde utredas. Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Det är en självklar rättspolitisk princip att oklara rättslägen skall undvikas. Sådana inte önskvärda situationer föreligger bl.a. då olika lagbestämmelser — förvisso oavsiktligt — kan tänkas tillämpliga på ett och samma fall eller då fallet ligger på eller intill gränsen, osäkert på vilken sida, av ett lagreglerat område. Under vissa förutsättningar kan fallet kanske flyta ut i en rättens ingenmansland med vaga gränser och av diffus omfattning.

Detta framgår inte minst av näringsfrihetsombudsmannens remissyttrande. På sätt som närmare utvecklats i de senaste årens justitieutskottsbetänkanden i frågan kan en rad applikationer och konkurrenssituationer tänkas. Utöver brottsbalkens bestämmelser om ärekränkning kan i vissa speciella fall uppkomma frågan om tillämpning av bestämmelserna om t.ex. mened, oredligt förfarande, svindleri, samhällsfarlig ryktesspridning, vissa ämbetsbrott samt tillämpning av reglerna om otillbörlig konkurrensbegränsning och otillbörlig marknadsföring. Vidare kan självfallet aktualiseras tillämpning av tryckfrihetsförordningen och ingripande från Pressens opinionsnämnd och Allmänhetens pressombudsman. I sammanhanget bör man inte glömma radioansvarighetslagen. Med anledning av herr Fridolfssons inlägg kanske jag upplysningsvis skall understryka att det föreligger inget som helst samband mellan herr Sven Gustafsons reservation till det nyss avgivna massmediegrundlagsförslaget och det vi nu debatterar och som gäller ekonomiskt förtal. Herr Gustafsons reservation avser helt andra frågor. Då och då hänvisar man vid oklara rättslägen till att rättspraxis så småningom får ge svar på de många frågorna. Det kan i och för sig vara motiverat i Je fall där det föreligger en klart definierad ramlagstiftning men där det kan vara svårt för lagstiftaren att på förhand närmare ange alla tänkbara fall. Det kan emellertid rimligen inte vara en riktig rättspolitisk princip att flytta även övergripande policyfrågor från den lagstiftande församlingen till de dömande och verkställande organen. Och då det gäller ekonomiskt förtal är det i allra högsta grad fråga om intressekonflikter som inte bör avgöras genom vare sig en extensiv eller restriktiv tolkning av gällande, eventuellt tillämpliga lagbestämmelser. Under lång tid har man varit medveten om de motstridiga intressena vid ekonomiskt förtal och därav betingade komplikationer, och från tid till annan har man också varit beredd att på allvar ta itu med den här frågan. Som framgår av justitieutskottets betänkande har frågan emellertid bollats från den ena utredningen till den andra, från det ena föreslagna lagkomplexet till det andra, från den ene justitieministern till den andre — bortsett från de senaste åren dock i den konstruktiva andan att nu skulle spörsmålet verkligen genomlysas och, om erforderligt, lämpliga åtgärder vidtas. I dagsläget har emellertid handlingsberedskapen helt upphört. Och det sker med hänvisning till att det fria ordet, främst den fria debatten i konsumentfrågor, skulle kunna allvarligt äventyras av en särskild lagstiftning om ekonomiskt förtal. I någon mån är detta att slå in öppna dörrar. Det är till en början möjligt att det inte föreligger något behov av en särlagstiftning. Jag utesluter personligen inte den möjligheten utan bedömer den snarare som ganska sannolik. Men — även om detta skulle visa sig vara förhållandet —- vad skall vi utifrån den angivna utgångspunkten göra med alla de fall där onekligen ekonomiskt förtal kan tänkas medföra påföljd enligt redan gällande bestämmelser, åtminstone om vi pressar tolkningarna? Är vi verkligen beredda att sanktionera en extensiv, dvs. en generös lagtolkning? Eller vill vi propsa på en utomordentligt restriktiv lagtill miskt förtal lämpning i det fria ordets intresse? Den frågan tycker jag nog att man under alla förhållanden bör klara ut. Man bör förstås också ha klart för sig vad det är för typ av ekonomiskt förtal som man vill, alternativt inte vill, acceptera. För egen del anser jag att en rättsordning inte kan tolerera ett ekonomiskt förtal som är uppenbart sanningslöst, illvilligt och framfört mot bättre vetande. Det är ett självklart rättssäkerhetsintresse för både företag och anställda att de inte opåtalt skall behöva drabbas av sådana yttringar som förvisso intet har att göra med en seriös konsumentupplysning. Jag är i dessa fall, herr talman, inte beredd att offra rättssäkerheten för någon yrkesgrupp på det fria ordets altare. Garantier för att denna inställning inte skall verka hämmande på den allvarligt menade konsumentupplysningen ligger i den oavvisliga skyldigheten för den som påstår sanningslöshet, illvillighet och ond tro att bevisa att så är fallet. ”Olycksfall i arbetet”, ja t.o.m. oaktsamhet och vårdslöshet, bör — såvitt inte särskilt graverande omständigheter föreligger — med denna inställning lämnas utan åtgärd. Endast förtal i ont uppsåt kan' ge anledning till ingripande. Och, som sagt, bevisbördan skall vara den gängse i brottmål. En helt annan sak är att brottsbalkens nuvarande regler om förtal av fysisk person alltid ger den åtalade rätten till sanningsbevisning. I sammanhanget är det angeläget att framhålla att svensk rätt inte medger att ett företag eller annan juridisk person uppträder som målsägande. Den rätten föreligger emellertid bl.a. i de övriga nordiska länderna, ett förhållande som talar för skäligheten av att just denna fråga närmare utreds. I det fall ett företag hårt drabbas av ett uppsåtligt, helt sanningslöst ekonomiskt förtal med kanske produktionsstopp och friställning av arbetskraft som följd förefaller det rimligt att företaget åtminstone skall ha möjligheten att i flagranta fall anhängiggöra en skadeståndstalan, även om det i dessa fall inte kan bli tal om annat än mer eller mindre symboliska skadestånd. Med detta har jag velat ha sagt att jag finner det djupt otillfredsställande att utskottets majoritet inte kunnat sträcka sig till ett förslag om en förutsättningslös utredning. Jag tror uppriktigt att en sådan utredning skulle ha rensat luften. Jag finner det märkligt — något märkligt i varje fall — att man under åren inom justitiedepartementet inte tagit något initiativ till att närmare utreda frågan om ekonomiskt förtal över hela fältet. Olika utredningar har som bekant begränsat sysslat med frågan, men den övergripande genomlysningen har inte kommit till stånd. Detta förhållande förklarar kanske varför frågan bollats från den ena utredningen till den andra, fram och tillbaka. Det borde ha räckt med att en särskilt tillkallad sakkunnig utrett frågan utifrån de rättspolitiska synpunkter jag redovisat. Däremot anser jag inte att en parlamentarisk undersökning varit särskilt påkallad — i varje fall inte i första omgången. Jag släpper emellertid inte hoppet, herr talman, att vi så småningom skall få den begärda utredningen, och — skämtsamt sagt — i värsta fall får jag väl göra den utredningen själv. Den internationella utvecklingen mot allt hårdare och oförsonligare metoder på det ekonomiska området — fru Kristensson var inne på det - med raffinerade metoder mot konkurrenssvaga företag på nationell basis talar också för att frågan förr eller senare måste utredas. Jag betraktar det som något av den obotfärdiges förhinder när man som reservanterna till justitieutskottets utredningsförslag förra året säger att visst är man medveten om att ekonomiskt förtal kan medföra skada för den som drabbas därav men att motverkande åtgärder kan bli till men för yttrandeoch tryckfriheten. Det gäller ju också, herr talman, att se till att man inte äventyrar den allmänna tilltron till yttrandeoch tryckfriheten och de oavvisliga värden som ligger däri genom att låta det fria ordet — utan rimliga gränser - omfatta även helt sanningslösa påståenden uttalade i ond tro och i uppsåt att skada. I år har förståndigt nog hänvisningen till att man är medveten om skadekonsekvenserna — men underförstått av allmänpolitiska skäl inte anser sig kunna göra något åt saken — utelämnats. Det uttalas nu helt kort och gott — med hänvisning till vad som hänt vid behandlingen av frågan vid de tre närmast föregående årens riksdagar — att man inte finner anledning att frångå kammarens tidigare ställningstagande. För egen del är jag ståndaktig och menar alltjämt — främst utifrån rättspolitiska synpunkter, huvudsakligen rättssäkerhetsskäl — att spörsmålet om ekonomiskt förtal förutsättningslöst bör utredas. miskt förtal

Herr talman! Detta är ett gammalt ärende, där det nu har kommit fram ett visst resultat. Motionerna har överlämnats till en utredning som tillsatts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation och Landstingsförbundet i förening. Utredningen har också varit på plats. Man har varit i Umeå och i Vindelnområdet och tagit del av de synpunkter och förslag som har framförts från olika håll. Vi som är intresserade av frågan känner alltså till att en utredning arbetar. Att vi ändå har en något reserverad inställning beror på att motioner tidigare har överlämnats till utredningar, men sedan har vederbörande utredning funnit att den inte haft kompetens att ta upp saken, och ärendet har då fallit. Nu hoppas vi att ärendet till sist har kommit rätt och att vi så småningom skall få ett positivt förslag. Det oroar kanske något att den nuvarande utredningen, när den var på besök i området, inte tog en tillräckligt bred kontakt. Representanter för en organisation som är verksam på rekreationssidan, Åmsele Kanotcentrum, begärde företräde inför utredningen men fick inte komma till tals och framföra sina synpunkter. Det lär ha berott på att utredningen, som har en i huvudsak social inriktning, inte tyckte att den rekreationsverksamhet som Åmsele Kanotcentrum representerar ligger inom utredningens kompetensområde. Jag vill alltså något varna för att den utredningens kompetensområde. Jag vill alltså varna för att den utredning som nu arbetar ser alltför snävt på den sociala sidan i sammanhanget. Tills vidare får jag väl tacka för utskottets positiva skrivning och för beskedet att den åberopade utredningen är i gång.

Herr talman! I januari 1970 väcktes i första kammaren en motion, 976, som hade Gunvor Stenberg och Per Jacobsson som upphovsmän. Där begärdes en undersökning om anläggandet av en rekreationsort i Vindelådalen. En liknande motion väcktes i andra kammaren av oss som då var borgerliga ledamöter på Västerbottensbänken. Bakgrunden var till största delen den strid om Vindelälven som nyss var avslutad och efter vilken det följde starka krav på sysselsättning i trakten. I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 47, som kom i maj samma år, citerades remissvar från bl.a. Umeå universitets medicinska fakultet och länsstyrelsen i Västerbottens län, som båda var mycket positiva till förslaget. Allmänna beredningsutskottet tillstyrkte motionen, men de socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig, och reservationen vann i båda kamrarna den gången, vilket jag beklagar. Det är rätt mycket som man kunde citera ur vad som skrevs den gången, men jag skall inte göra det, därför att jag anser det onödigt. Jag vill emellertid i dag med anledning av det betänkande vi nu behandlar, 1975/76:1, från socialutskottet anföra några ord. Vid lokaliseringen av en anläggning av det slag det är fråga om kan man knappast förbigå Vindeln eller ort i Vindelådalen. Det är min bestämda mening och den vill jag ha uttryckt. Även om utskottets skrivning förefaller mig positiv när jag läser den i dag, anser jag det dock nödvändigt att starkt understryka den uppfattningen att frågan om lokalisering till denna ort av en sådan anläggning måste bli föremål för särskild uppmärksamhet under utredningsarbetet. Med skäl kan man ännu andra samma motiveringar som finns i allmänna beredningsutskottets utlåtande i maj 1970 eller i motionerna — miljö, läge, sysselsättningseffekter. Med detta korta anförande vill jag med kraft framhålla att jag hoppas att utskottets skrivning realiter skall visa sig vara positiv när det nu är tid för handling.

Herr talman! Vi behandlar nu ett enhälligt utskottsbetänkande som är positivt — så har föregående talare också bedömt det. För min del hoppas jag att den positiva skrivningen skall av utredningen uppfattas som förpliktande. Som Vindelbo och mångårig motionär vill jag emellertid säga några ord trots att betänkandet är positivt och enhälligt. Herr Ångström nämnde att detta var en gammal fråga, som kom upp första gången 1970. År 1971 biföll riksdagen första gången yrkandet om utredning rörande ett hälsocenter i Vindeln. Den s.k. turistutredningen fick uppdraget, men redan vid den tidpunkten hyste jag farhågor för att denna utredning inte hade tillräckliga direktiv och tillräcklig kapacitet för att utföra utredningsuppdraget. Utskottets talesman, herr Karlsson i Huskvarna, betygade då att turistutredningen hade erforderliga förutsättningar. Trots detta ställde jag i ärendet en enkel fråga veckan efter riksdagsbehandlingen, alltså i slutet på maj 1971, och en ny fråga i november 1972. Jag ville veta om frågan om ett hälsocenter i Vindeln kunde prövas seriöst med hänsyn till föreliggande direktiv och utredningens resurser. Statsrådet svarade vid båda tillfällena att nya direktiv inte behövdes — att turistutredningen alltså skulle kunna utreda frågan. När turistutredningens betänkande kom, visade det sig att mina farhågor var berättigade. En grundlig utredning kunde inte göras, sade utredningsmannen. Man saknade resurser för det och direktiven var för begränsade. Turistutredningen föreslog en ny utredning, samtidigt som man uttalade sig mycket positivt för tanken på hälsocenter över huvud. Nu har de föreliggande motionerna i sak redan tidigare fått en positiv behandling så till vida som att regeringen i mars har uppdragit åt socialdepartementets sjukvårdsdelegation att i samråd med Landstingsför bundet utreda denna fråga. Jag förutsätter att denna delegation har resurser och direktiv för att seriöst och grundligt utreda frågan, efter alla dessa år av väntan. När utredningen i september besökte Umeå och Vindeln, hade jag inte tillfälle att närvara på grund av utskottsresa till utlandet. Jag hoppas emellertid att utredningen fick tillfredsställande material. Slutligen, herr talman, tycker jag det är anledning att erinra om att det 1974 här i riksdagen fanns reell majoritet för byggande av ett hälsocenter i Vindeln. En ledamot anmälde då felröstning. Om han hade röstat rätt, skulle riksdagen ha bifallit förslaget om att bygga ett hälsocenter i Vindeln. Jag tror inte att stämningsläget har förändrats sedan dess. Jag tyder utskottsskrivningen på det sättet. Jag tolkar den mycket positivt, och jag tolkar den också så att den ger uttryck för ambitionen att komma fram till ett positivt resultat. Mot den bakgrunden har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är tydligen Västerbottens dag i dag. Socialutskottet har i sitt betänkande nr 1 behandlat även en motion av herr Nygren m.fl. angående hälsocentrum i Vindeln, där jag är medmotionär. Det har även tidigare motionerats och arbetats för ett hälsocentrum, vilket också har relaterats av tidigare talare. Jag vill därför bara här kort uttrycka min tillfredsställelse över att frågan ändå ser ut att gå mot en lösning. Självfallet är det min förhoppning att utredningen kommer fram till att Vindeln är lämplig ort för ett sådant centrum. Utredningens ledamöter har för övrigt varit på ort och ställe och bör ha kunnat konstatera att Vindeln ur många synpunkter är väl lämpad för förläggandet av ett hälsocentrum. Utskottet har också uttalat som sin mening att frågan om ett hälsocentrum i Vindeln bör komma att bli föremål för särskild uppmärksamhet under utredningsarbetet. Jag har full förståelse för att utskottet inte nu kan ta ställning till någon viss ort för ett hälsocentrum, eftersom utredningen arbetar och det är den som skall lägga fram förslag. Låt mig bara än en gång uttrycka min tillfredsställelse över att frågan fått ett ordentligt fall framåt. Jag hoppas nu bara att utredningen verkligen kommer att arbeta snabbt. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Efter de här mer hembygdsbetonade inläggen kan jag å utskottets vägnar deklarera att vi har ställt oss positiva till den här frågan. Självfallet kan utskottet inte göra någonting nu annat än konstatera att den begärda utredningen har kommit till stånd. Sedan får jag förutsätta att det — trots att herr Jan-Ivan Nilsson inte var hemma när utredningen besökte Vindeln — fanns människor i Vindeln eller dess omgivning som kunde ge utredningen de uppgifter den behövde. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Överläggningen var härmed slutad.
Herr talman! Det står en doft av beskäftighet omkring socialutskottets betänkande nr 2. Det handlar om vilken nämnd i en kommun som skall ha rätt att tillsätta tjänstemän, befattningshavare, inom socialförvaltningen. F.n. är det så att både socialhjälpslagen och lagen om social centralnämnd tillförsäkrar den sociala centralnämnden rätten att tillsätta personal. Nu vill man på många håll ha möjlighet att centralisera personaladministrationen till en särskild personalnämnd eller förvaltning. Det går alltså inte f. n. på det här området, där man har social centralnämnd. Den här frågan är emellertid under utredning. Socialutredningen arbetar med den. Socialutredningen skall vara färdig i mars 1976, och avsikten är att den lagstiftning som kan följa med anledning av utredningens förslag skall kunna träda i kraft 1977. Också inom kommundepartementet har det pågått ett utredningsarbete på samma område. Där är frågan behandlad i en promemoria, som just nu remissbehandlas. Den remissbehandlingen skall vara avslutad den 15 november, alltså inom mindre än två veckor. Därefter kommer väl så småningom förslag att läggas fram. Nu har utskottsmajorziteten av någon anledning funnit det nödvändigt att i det här läget — där vi inom några veckor resp. några månader väntar genomarbetade förslag — föreslå riksdagen att skriva till regeringen och säga att regeringen gärna kan skynda på. Regeringen skall själv få lov att avgöra om den anser sig behöva vänta på utredningsresultaten eller inte innan den lägger fram förslag i denna angelägna fråga. Nu lär regeringen verkligen få skynda sig, om den ens skall hinna utarbeta något förslag innan utredningarna föreligger. Vad i all sin dar skall då socialutskottet och riksdagen på den arenan att göra? Det är litet värre än så, eftersom utskottsmajoriteten faktiskt tar ställning i sakfrågan. Majoriteten finner det angeläget att kommunerna får möjligheten att centralisera personaltillsättningarna till en särskild nämnd i kommunen. Jag håller inte med om att det är så angeläget, i varje fall inte utan att frågan ganska grundligt övervägs. Den är i själva verket mer invecklad och mer långtsyftande än vad man kan tro, när man läser utskottets i detta fall ganska lättvindiga rekommendation. Det är inte alls så självklart att det är bäst att någon annan nämnd än den som har ansvar för området, alltså den sociala nämnden, får lov att tillsätta personal vid nämnden. Utskottet, ambitiöst som alltid, har låtit remissbehandla de motioner som ligger till grund för betänkandet. Man får av remissinstanserna ett klart avstyrkande både i sak och i procedurfrågan, nämligen från SACO/SR, samt ett tillstyrkande både i sak och vad gäller brådskan från Kommunförbundet. Övriga remissinstanser säger naturligt nog att detta är värt att överväga, men att vi i all sin dar skall vänta tills utredningsresultaten föreligger när de nu ändå kommer så snabbt. Men utskottet vill alltså dels skynda på frågan, dels att riksdagen redan nu i sak skall uttala sig för en förändring. Sveriges socialchefer har skrivit till utskottet, och de är mycket betänksamma inför den lagändring som här aktualiseras. Detsamma är, som jag nämnt, fallet med SACO/SR. Anledningen är — och jag tycker att det är goda skäl att vara betänksam — att man anser att personalpolitiken är ett av de viktigaste styrmedlen en nämnd har när det gäller att driva en verksamhet på det sätt som man tycker är riktigt. Dessutom finns det faktiskt andra aspekter på denna fråga, som hittills med det underlag som stått utskottet till buds över huvud taget inte är berörda. Jag tänker särskilt på sekretessfrågorna. Socialnämnder och socialförvaltningar arbetar i mycket hög grad under sträng sekretess. Nu är det inte alls otänkbart att ett personalärende kan komma i konflikt med sekretesskravet, om det skall handläggas utanför den ansvariga nämnden. Man kan t.ex. tänka sig ett disciplinärende, där en tjänsteman som fått anmärkning för någonting han gjort i tjänsten har att försvara sig inför personalmyndigheten. Om denna personalmyndighet i kommunen är en annan nämnd än den som står under samma sekretess som tjänstemannen själv, vad händer då? Ja, jag vet faktiskt inte. Men det är sådant som verkligen borde grundligt funderas igenom innan man går till beslut. Därför har herr Åkerlind och jag tyckt att det i varje fall inte kan vara bråttom med att just nu springa till regeringen och be om förslag, för den händelse regeringen nu anser sig kunna lägga fram sådant förslag utan att avvakta utredningarna.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

Herr talman! Herr Carlshamre tyckte att utskottet har handlat beskäftigt. Det omdömet blir inte sakligt bättre därför att det fälls av herr Carlshamre, utan det är lika osant för det. Enligt min uppfattning har utskottet handlat logiskt. Menar vi allvar med talet om kommunal självstyrelse måste vi också ha förtroende för kommunerna och respektera deras rätt att själva välja den form de vill ha när det gäller organisationen för anställning av medarbetare. Motionen av herr Strömberg i Vretstorp och fru Andersson i Kumla har tagit upp ett problem som de mött i sin egen omgivning: enligt den nu gällande — men enligt min uppfattning föråldrade — lagen får endast socialnämnd tillsätta tjänster som avser socialförvaltningen. En del kommuner har sökt lösa personalproblemen genom tillskapandet av en central personaladministration med uppgift att bl.a. tillsätta befattningshavare vid olika organ inom kommunen. Utskottet finner för sin del att detta är rimligt. Vi tycker inte det finns anledning att i det fallet invänta socialutredningens förslag, allra helst som man, såsom ju herr Carlshamre pekade på, inom kommundepartementet utarbetat en promemoria för ett lösande av denna fråga i ungefär den riktning som motionärerna önskar. De remissvar som utskottet begärt och erhållit bestyrker i stort sett vad man i detta fall önskar. Utskottet redovisar som sin syn att man förutsätter att den nämnd som skall ha tjänstemannen eller kvinnan i sin tjänst skall delta i samråd med tillsättarna — detta anser vi vara självklart. Dessutom har utskottet uttalat att det får bli regeringens sak att avgöra om och när en ändring av lagen skall ske. Vill regeringen vänta till dess att socialutredningen blir färdig går det bra, och vill den ta upp frågan innan dess går det också bra. Utskottet har gjort en viljeyttring. Vad skall vi på arenan att göra, undrar herr Carlshamre. Jo, just för att markera att vad utskottet här har uttalat är en viljeyttring: det är rimligt att någonting görs. Tidpunkten när det skall ske låter vi däremot regeringen avgöra. Vill regeringen som sagt vänta till dess att socialutredningen är klar, kan den självfallet göra det. Talet om att endast en facknämnd skulle kunna värdera den kompetens som krävs tycker jag är litet märkligt. Vad är det för speciella egenskaper som skulle finnas hos en social nämnd men som inte också kan finnas i en central personalnämnd? Skrivelsen från Sveriges socialchefer är en partsinlaga och skall ses som en sådan. Talet från reservanterna om att de sociala nämnderna arbetar under sekretess och tystnadsplikt har ingenting med personalanställningen att göra. Det är först i egenskap av tjänsteman som den anställde skall arbeta inom sekretessens ramar; inte innan han anställs. En central personalnämnd har enligt vår uppfattning lika stora möjligheter att ta vederbörlig hänsyn till meriter och kvalifikationer som en speciell socialnämnd. För utskottsmajoriteten har detta varit tämligen självklart, och därför har vi sagt ja till motionen. Jag yrkar bifall till den. Jag vill understryka att bland de remissinstanser vi hört har Kommunförbundet mycket klart uttalat sitt ja till förslaget — och Kommunförbundet kan man inte nonchalera i det här sammanhanget, eftersom det ju ändå är det förbundet som har med det kommunala arbetet att göra — och följaktligen har det förbundet velat se frågan löst på det sättet.

Herr talman! I motionen 1975:1291 föreslår vi motionärer att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag av sådan innebörd att kommunfullmäktige får föreskriva att personal hos socialnämnd, social centralnämnd och social distriktsnämnd får anställas av annan kommunal nämnd än socialnämnden och den sociala centralnämnden. Anledningen till motionen är att kommunerna genom sin ökade servicefunktion också fått ett ökat antal tjänster inom olika förvaltningsområden. I kommuner som inte är av sådan storleksordning att det inom varje förvaltning finns en speciell avdelning för handläggande av personalärenden pågår en utveckling i riktning mot en central personaladministration för att kunna få en samordning av personalärendena. När det gäller ärenden rörande exempelvis utbildning eller arbetsanpassning och när det gäller anställningar kan det vara till fördel inte minst för personalen att de samordnas och löses gemensamt inom kommunens förvaltning. Men genom den lagstiftning som vi f. n. har, och som ger de sociala nämnderna rätt att själva besluta om anställning av personal, försvåras denna samverkan, trots att kommunen som enhet betraktas såsom en arbetsgivare oavsett under vilken förvaltning en person är anställd. Det kan vara skäl att nämna att de sociala nämnderna är de enda nämnder som inom kommunerna har en sådan särställning.

Det är Kommunalarbetareförbundet, Kommunaltjänstemannaförbundet, SACO SR, ställer sig positiva till förslaget. Socialutskottet tillstyrker också motionen och ger i sin skrivning till känna att starka skäl talar för att kommunerna bör ges möjligheter att själva besluta om ordningen även för tillsättande av tjänster inom de nämnder som handhar socialärenden. Om en lagändring kommer till stånd förutsätter utskottet emellertid att reglerna för tjänstetillsättningen utarbetas så att denna sker efter ett samråd med den berörda nämnden. Jag delar helt denna utskottsmajoritetens uppfattning. Men det är inte ett helt enigt utskott som står bakom betänkandet. Till detta har fogats en moderat reservation. Där avstyrks vår motion med bl.a. den motivering som framfördes i remissyttrandet från SACO/SR, nämligen att kommunen kan ha en gemensam personaladministration utan att behöva centralisera tjänstetillsättningen och att endast facknämnden kan värdera den kompetens som krävs för tjänsten. Det är viktigt att den kommunala personalpolitiken utformas så att den ger trygghet i anställningen och att anställningar sker efter samråd mellan olika organ. Oftast råder ett mycket gott samarbete mellan olika kommunala förvaltningar, men nuvarande lagstiftning innebär att finns inte viljan till samråd så behöver samråd inte ske. Man har alltså i princip i lagen ett stöd för att inte behöva samråda. Därför bör också ett centralt personalorgan ges möjligheter att efter samråd fatta beslut rörande anställningar. Det anförs vidare i reservationen att de förslag till ändringar som framlagts i motionen skulle kunna innebära konflikt med sekretessbestämmelserna i exempelvis disciplinärenden. Jag vill framhålla att sekretessbestämmelserna regleras i annan lag. Disciplinärenden är dessutom reglerade i avtal och har inget samband med vilket kommunalt organ som fattar beslut rörande tjänstetillsättningar. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Strömberg i Vretstorp gör en jämförelse med skolstyrelserna och tillsättningen av personal i skolan och skolförvaltningen, men den jämförelsen håller väl ändå inte riktigt. Vi vet att det är en kategori anställda i skolan som tillsätts i särskild ordning, nämligen lärarna. Att man kan anställa städerskor, vaktmästare och annan personal i skolan genom en central personalnämnd är riktigt, men för lärarnas del har man en annan tillsättningsordning.

Det är därför som jag vill att vi åtminstone skall lugna ner oss. Det är riktigt att den här promemorian finns — jag nämnde den själv. Den är alltså inte ännu remissbehandlad. Utskottet har inte tagit del av den, och inte heller riksdagen. Vi uppmanas här att fatta ett beslut därför att vi vet att det finns en promemoria som, enligt vad ordföranden i socialutskottet säger alldeles riktigt, går i den riktning som utskottet har föreslagit. Men vi har ingenting av underlaget — hur man har resonerat sig fram till det ställningstagandet. Det är alltså därför som jag fortfarande tycker att vi kan vänta något. Jag sade i mitt tidigare inlägg att jag faktiskt inte riktigt vet vilken kollision som uppstår mellan olika tillsättningsmyndigheter när det gäller t.ex. hanterandet av disciplinärenden i sekretessbelagda angelägenheter. Men jag uppfattar det så att i och med att man överför även själva tillsättningsrätten till en central personalnämnd så blir den nämnden i alla avseenden personalmyndighet. Den är så att säga arbetsgivarens företrädare gentemot den anställde över hela fältet, såvitt jag begriper. Det är riktigt att det är reglerat i både lag och avtal hur disciplinmål skall handläggas. Men de skall ändå handläggas, och de skall handläggas av någon som företräder arbetsgivaren. Vad jag menar kan hända är att kretsen av dem som får del av materialet i ett sekretessbelagt ärende helt enkelt växer om det blir två nämnder i stället för en som skall handskas med ärendet. Det är en fråga som jag åtminstone vill ha grundligt genomlyst innan jag utan vidare accepterar att man på detta sätt skall överföra själva ”chefandet” över personalen i socialförvaltningen till en central personalnämnd. Det är också min erfarenhet — den lilla jag har — att det i verkligheten går ganska bra som det nu är. Många kommuner, kanske de flesta, har ju en central personalnämnd i dag, och man har just det där samrådet som det talas om. Jag har i varje fall aldrig hört — därmed inte sagt att det inte kan ha skett — att någon facknämnd skulle ha vägrat att samråda med den centrala personalnämnden i kommunen. Jag tvivlar på att det någonsin har skett. För mig är det naturligare att tänka sig att vi har en nämnd och en förvaltning — en ”personalchef” — som är specialist på personalfrågor och som står till förfogande som ett serviceorgan i samrådets form, medan det avgörande beslutet fattas av facknämnden. Skillnaden kanske inte är så stor, men i vissa fall kan den bli betydelsefull. Den skrivelse från Sveriges socialchefer som jag nyss nämnde har utskottet inte tagit upp, men herr Åkerlind och jag har tagit oss friheten att i stort sett återge den i reservationen. Det framgår bl.a. av skrivelsen att om kommunerna får denna möjlighet att fritt centralisera personaltillsättningen så kommer det med all sannolikhet i de flesta fall att ske mot den sociala centralnämndens vilja. Man kommer inte att frivilligt lämna ifrån sig den rätten, utan det kommer att av det övergripande organet, kommunfullmäktige, beslutas — med all sannolikhet mot den sociala centralnämndens bestämda avstyrkande. Men den lagstiftning som utskottet här är ute för att främja kommer naturligtvis att möjliggöra att det går till på det sättet. Jag tvivlar på att vi får se några — det blir i varje fall inte många — sociala nämnder som frivilligt avhänder sig rätten att få det avgörande ordet när det gäller vilka personer som skall ha de i förhållande till allmänheten viktiga befattningarna i förvaltningen.
Herr talman! När man ändrat på de här bestämmelserna på skolans område har samarbetet fungerat mycket bra, och det finns väl ingenting i dag som säger att en skolstyrelse skulle vilja återta rätten att själv besluta i personalärenden. Jag förutsätter att det kommer att gå lika friktionsfritt och att man även beträffande de sociala nämnderna får det samarbete som man nu har på skolsidan.

Herr talman! Epoximaterial har kommit att användas alltmer, främst på byggarbetsplatserna. Det förekommer i lim, färger och fogmaterial. Det är ett tämligen nytt material, och det blir som sagt allt vanligare. Det blir också allt vanligare att byggnadsarbetare, främst målare, drabbas av epoxiallergi. Det tar sig uttryck i att dagen efter användningen uppstår rodnader, eller kanske snarast sår, som liknar brännskador. De som har blivit drabbade under bara en timmes användning eller mindre, riskerar att det tar upp till ett halvår att bli botad från de uppkomna skadorna. Allergin kvarstår sedan hela livet, varför en ofrivillig kontakt med epoxi direkt utlöser allergi igen. Och även om den som en gång har blivit skadad skolar om sig, så kan han ju helt ofrivilligt komma i kontakt med epoximaterial. Epoxi anses från experthåll vara ett av de mest allergiframkallande ämnen som används i industrin. Detta kan också utläsas i krav från arbetsplatserna och fackföreningarna. Så har exempelvis Byggettans representantskap uttalat sig för förbud mot epoximaterial. Förutom att man beskriver hur farligt det är och att det därför bör förbjudas hänvisar man till att ett förbud tvingar projektörer och konstruktörer att redan på planeringsstadiet undersöka alternativa, hälsovänligare produkter. Ett förbud har sålunda en förebyggande effekt så att säga vid källan av riskproblematiken. Den grupp som drabbats hårdast är målarna, och där har man också från ett flertal fackliga organisationer uttalat sig för ett förbud. I ett uttalande från Målarettan tar man sålunda upp de preliminära anvisningar som yrkesinspektionen har utfärdat när det gäller användningen av epoxifärger. I de anvisningarna står det att man skall undvika att färgen kommer i kontakt med huden, men i uttalandet från nämnda fackförening framhåller man att det är omöjligt att undvika få färg på huden. Därför kräver man att epoxifärger — som innebär en stor hälsorisk för alla berörda — skall förbjudas. Målareförbundet har vid kongress uttalat sig för ett förbud mot epoxifärger. Man har också beskrivit hur det i verkligheten går till när någon bestämmer sig för sådana färger. Vederbörande bestämmer materialet utan någon föregående kontakt med dem som ansvarar för arbetsmiljön. De konsulter som har bestämt att det skall vara just epoximaterial slingrar sig och säger att riskerna är överdrivna, och dessutom är de inte tillfredsställande styrkta. Och teknikerna skyller ifrån sig och hänvisar till konsulten. Andra ansvariga beställare, om det nu är kommunala förtroendemän eller andra, slår också ifrån sig och säger att de kan inte göra något åt detta. Även yrkesinspektionen säger att man inte kan ingripa och att man inte finner sig ha någon laglig grund att ingripa mot epoxifärgerna. Jag vill här citera vad man på ledarplats i Målareförbundets tidning säger om detta: ”Målarna på arbetsplatsen och facket är ense: krassa ekonomiska intressen går före arbetskraftens hälsa. Det är detta som vi, med fjolårets kongressbeslut i ryggen, måste slåss för att ändra på. Målareförbundet har nyligen, i yttrandet över en riksdagsmotion om förbud mot epoximaterial, understrukit att ett generellt förbud med det snaraste bör införas.” Den motion som har varit föremål för utskottets behandling är i detta avseende begränsad. I den begärs bara ett förbud mot att använda epoximaterial när annat ofarligt ersättningsmaterial finns. Det har från många håll — bl.a. av Målareförbundet och i LO:s remissvar på motionen — sagts att det är uppenbart att man i mycket stor utsträckning använder epoximaterial och epoxifärger trots att det finns andra material. Det är i själva verket så att epoxifärgerna tränger ut de andra, beprövade materialen, därför att de nya kostnadsmässigt ter sig mer tilltalande för dem som beställer materialen. Reservationen går något längre och förordar ett förbud mot epoximaterial med möjlighet att meddela dispens om synnerliga skäl föreligger. Villkoren skall vara för det första att ofarliga ersättningsmaterial saknas och för det andra att stränga arbetarskyddsföreskrifter tillämpas. Man frågar sig vilken inställning myndigheterna har till farliga ämnen. Mig förefaller ordningen vara den här: Skadorna skall först uppstå. Därefter skall de bli statistik, som det tar flera år att få fram. Statistiken skall visa på skadefall och allra helst dödsfall för att det skall bli någon reaktion. Därefter skall sambandet mellan den farliga produkten och skadan vetenskapligt bevisas, innan myndigheten vidtar någon åtgärd. På en fråga i riksdagen i mars 1974 om regeringen var beredd att förbjuda epoximaterial svarade arbetsmarknadsminister Bengtsson att anvisningar var under utarbetande i arbetarskyddsstyrelsen. Det är alltså ett och ett halvt år sedan. Man frågar sig hur många som skadats under tiden och hur lång tid ytterligare det skall ta innan dessa anvisningar utfärdas. Man kommer osökt att tänka på behandlingen av asbest. Där har det gått så långt att det inträffat ett stort antal dödsfall och en mängd skador som vi inte ens vet omfattningen av, utan att några åtgärder vidtagits. Även när det gällde asbest fanns bestämmelser om att andra material skulle användas om de var mindre hälsofarliga. Men inte heller de bestämmelserna efterlevdes. Tvärtom användes asbest i mycket stor och ökande utsträckning. Och denna rekommendation fanns ändå inskriven i de föreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen då hade utfärdat och som gällde. Det borde vara så att en produkts ofarlighet skall bevisas om misstanke om skadeverkningar föreligger, och inte som det är nu att man får fortsätta att använda materialet även om misstanke finns. Helst skall det uppstå en mängd skadefall och en opinion i pressen innan myndigheterna eventuellt vidtar några åtgärder, om man gör det ens då. Det räcker inte med att en massa människor bevisligen blir skadade och förstörda för livet. Krassa ekonomiska vinstmotiv går före arbetarnas hälsa. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Arbetarskyddet på arbetsplatserna har under senare år fått en välbehövlig uppmärksamhet. Inte minst det arbete som f. n. bedrivs på företagen av skyddsombuden gör naturligtvis arbetsplatserna säkrare för arbetstagarna. En tendens som trots stora satsningar på arbetarskydd inger farhågor är den ökade användningen av kemiska produkter, som vräks ut på arbetsplatserna. När dessa produkter kommer ut i praktisk användning är den första erfarenheten att de som arbetsmaterial är effektiva och ger ett gott arbetsresultat. Men inte sällan blir det, som i fallet med epoxi, så att materialets farlighet inte uppmärksammas förrän det har gett skador som för vissa arbetstagare varar livet ut. Som jag ser det måste vi mer definitivt komma till rätta med dessa problem. Rätten att i effektivitetsjagande syfte ge ut produkter som skadar människor måste upphöra. Det kan inte vara vettigt att skaderisker skall upptäckas på arbetsplatserna. Dessa risker måste naturligtvis uppmärksammas och elimineras redan när teknikerna experimenterar fram nya produkter. Epoxi t.ex., som vi diskuterar här i dag, har funnits i Sverige i många år och under många år använts på olika typer av arbetsplatser. Denna kemiska produkt är, det är bevisat, farlig för människor bl.a. genom sin allergiframkallande effekt. Men inte förrän nu kommer godtagbara skyddsföreskrifter för detta ämne. Den riktiga ordningen måste i framtiden bli att inget material får föras ut förrän tillverkaren kan bevisa att produkten är ofarlig för dem som skall arbeta med den. Om det krävs skyddsåtgärder skall dessa också naturligtvis vara utforskade innan en produkt får föras ut på arbetsplatserna. I anslutning härtill måste kravet bli att produktkontrollnämnden byggs ut så att samhället får en överkontroll av de produkter som släpps ut på marknaden. När det gäller dagens ärende i anledning av motionen av herr Olsson i Edane och mig kan jag vara nöjd med utskottets skrivning, som i allt väsentligt har instämt i mina krav. Den tyngsta anledningen till att jag ger uttryck för tillfredsställelse är egentligen arbetarskyddsstyrelsens förslag till anvisningar, som f.n. är ute på remiss. Förslaget tillfredsställer hyggligt stora krav på åtgärder för att göra arbetet säkrare. Användandet av epoxi föreslås också begränsas till områden där inget annat material kan användas. I förslaget till anvisningar står det i 1 § att epoxiprodukt får användas endast om tillfredsställande resultat enligt fackmannamässig erfarenhet icke kan uppnås med annan mindre hälsofarlig produkt. I p. 4 sägs att vid planering av arbete, arbetsmetod etc. där hantering av epoxiprodukter väljs skall arbetsgivare samråda med arbetstagarparten om behovet av epoxiprodukt. När epoxiprodukter används finns detaljerade anvisningar i 19 punkter. Viktigt i sammanhanget är, som utskottet också har skrivit, att man följer upp anvisningarna. Men även om det skulle bli renodlat förbud måste man naturligtvis kolla upp att förbudet efterlevs. Jag hoppas att den sittande arbetsmiljöutredningen tar radikala grepp när det gäller straffsanktioner vid brott mot arbetarskyddslagen och dess anvisningar. Utan sådana sanktioner måste fackföreningen ständigt jaga på. Herr talman! Efter vad som har hänt sedan jag skrev min motion och efter utskottets skrivning kan jag med gott samvete avstå från att yrka bifall till motionen och i stället förklara mig nöjd med utskottets skrivning.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1975/76:4 behandlas motionen angående förbud mot epoximaterial. I motionen 1298 av herr Ulander och herr Olsson i Edane hemställs att riksdagen hos regeringen begär att förbud utfärdas mot epoximaterial där annat ofarligt ersättningsmaterial finns. Motionen har varit föremål för en omfattande remissbehandling. Arbetarskyddsstyrelsen utfärdade i oktober 1974 anvisningar om hygieniska gränsvärden för luftföroreningar. Anvisningarna innehåller gränsvärden för bl.a. ett antal lösningsmedel som kan ingå i epoxiprodukter. Enligt vad som inhämtats har — som också framförts här i debatten - inom arbetarskyddsstyrelsen nyligen utarbetats ett förslag till nya anvisningar om epoxiprodukter. Förslaget är i första hand inriktat på användning av epoxi på tillfälliga arbetsplatser men skall i tillämpliga delar även kunna gälla andra arbetsplatser. Förslaget är f.n. föremål för remissbehandling. Redan 1971 utfärdade arbetarskyddsstyrelsen limningsanvisningar mot hälsorisker i vissa arbeten med epoxiprodukter. Dessa anvisningar har varit i tillämpning, men man kan ifrågasätta om uppföljningen och kontrollen enligt dessa anvisningar varit tillräckliga. Att epoxiharts, härdare och reaktiva lösningsmedel kan orsaka allergiska kontakteksem är känt. Helt uthärdade epoxiplaster som tillverkas med exakt rätta proportioner mellan harts och härdare medför såvitt känt är inga hälsorisker. Däremot kan nytillverkad epoxiplast innehålla ohärdade rester, som frigörs vid slipning, filning, sågning och borrning. Därmed kan de förorsaka skador. Allergin förvärvas i regel efter en tids arbete. Hos dem som förvärvat allergin reagerar huden varje gång den kommer i kontakt med ämnet. Utskottet har vid behandlingen av motionen och de remissyttranden som inkommit bedömt frågan om åtgärder mot användandet av epoxi som ytterst viktig och förutsätter att tillräckligt skärpta anvisningar snarast utkommer. I likhet med motionären och flera remissinstanser anser utskottet att starka skäl talar för att åtgärder snarast vidtages i syfte att starkt begränsa användandet av epoxiprodukter och att införa betryggande skyddsföreskrifter för de fall produkterna inte kan undvaras. Enligt utskottets mening är sådana åtgärder väl ägnade att direkt motverka hälsoriskerna vid hanteringen. Det är också nödvändigt att genom forskning stimulera framtagandet av ofarliga ersättningsmaterial. Som framgår av arbetarskyddsstyrelsens remissyttrande syftar anvisningsarbetet till att användning av epoxiprodukter skall begränsas till områden där lämpligt ersättningsmaterial'saknas. Nödvändigt är också att vid bedömning av användningsområde, där lämplig ersättning saknas, arbetstagarens synpunkter kommer in i bedömningen. Enligt vad utskottet inhämtat har inom arbetarskyddsstyrelsen det utarbetade förslaget till anvisningar om epoxi stor överensstämmelse med de synpunkter som framförts av olika remissinstanser. Motionärernas önskemål synes därmed i allt väsentligt vara tillgodosett. Det har här också understrukits av herr Ulander. Utskottet vill i detta sammanhang understryka vikten av att det pågående anvisningsarbetet fullföljs så snabbt som möjligt. Angeläget är vidare enligt utskottets mening att tillsynsorganen noga övervakar efterlevnaden av anvisningarna, så att erforderliga åtgärder snabbt kan sättas in i de fall anvisningarna ej följs eller om anvisningarna behöver skärpas. Man bör också på sikt överväga skärpta föreskrifter inom ramen för lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Jag delar herr Ulanders synpunkter i det avseendet. Till utskottsbetänkandet har fogats en reservation av herr Hagberg i Borlänge. Reservationen överensstämmer i stort med vad som framförts i utskottsbetänkandet liksom med de synpunkter som herr Olsson i Stockholm här framfört. Herr Olsson uppehöll sig i stort vid de olika uttalanden som gjorts av olika organisationer, men något nytt i sak framkom inte. Skillnaden mellan reservationen och utskottsbetänkandet är att reservanten och herr Olsson i Stockholm tror mera på en förbudslagstiftning med otaliga dispenser än vad utskottet gör. Utskottet förordar anvisningar och en skärpning av föreskrifterna inom ramen för lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor, vilket är en mera smidig och anpassningsbar väg för att snabbt komma till rätta med frågan och åstadkomma de skyddsåtgärder som är erforderliga. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till utskottets talesman, herr Johnsson i Blentarp, vill jag säga att jag och vpk tror på förbudsbestämmelser när det gäller material som skadar arbetarna. Vi skall vara på det klara med att det är fråga om ett material som allvarligt skadar arbetarna för bestående tid. Jag kan inte undgå att dra en parallell med asbestprodukterna. Även vid de tillfällen då vi behandlade motioner om förbud mot asbest var herr Johnsson fullkomligt nöjd med myndigheternas handläggning. Allt var tillfredsställande. Alla åtgärder hade vidtagits vid rätt tidpunkt och var till fyllest. De bestämmelser som skulle komma var så bra och skulle eliminera alla risker. Men verkligheten är annorlunda. Det har hänt så stora tragedier att det finns skäl att tänka om när det gäller farliga produkter. Det gäller ändå bara de fall som man kommit på genom att gå igenom ett statistiskt material. Troligen är asbestskadornas omfattning mycket större. Genom denna parallell vill jag påvisa att utskottet har den inställning som jag beskrev i mitt föregående anförande. Först skall skadorna uppstå. Sedan skall statistikmaterial samlas in och vetenskapliga bevis läggas fram, innan förbudsbestämmelser införs. Under den tid som arbetarskyddsstyrelsen har sysslat med dessa bestämmelser har det skett en oerhörd ansvällning av epoxiprodukter på marknaden. Varenda mening som arbetarskyddsstyrelsen har författat i dessa bestämmelser har kanske inneburit att tio människor har skadats mer eller mindre allvarligt. Jag vänder mig mot denna ordning. Vi i vpk förordar en annan ordning, där materialet skall bevisas vara ofarligt innan det får användas. Jag beklagar att herr Ulander inte ville yrka bifall till sin egen motion. Han har fått ett väldigt fint stöd i sin egen fackförening och dess representantskap, som anser att motionsförslaget är realistiskt och snarast borde genomföras.

Herr Johnsson påstod att det inte fanns någonting nytt i mitt anförande och att jag bara citerade vad fackliga organisationer har skrivit och sagt. Om herr Johnsson har läst det materialet och inte drar andra slutsatser, är det beklagligt. Jag hoppas att en ändring kommer till stånd. Jag trodde ganska naivt att detta med asbest skulle medföra att en del politiker vaknade upp, men så har tydligen inte skett.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm beklagade att jag inte yrkade bifall till min motion. Jag måste säga att det är otacksamt att stå här och tala för döva öron, för jag tycker nog att jag i min motivering till att jag inte yrkade bifall till motionen var så utförlig och klar att även Sune Olsson borde ha förstått varför. Men jag skall dra de viktigaste skälen. I de anvisningar som nu kommer och som är på slutändan i en remiss till bland andra fackförbunden har man stannat för en annan lösning än den jag föreslagit i motionen, men den får samma resultat som ett förbud. Det kanske inte hade varit så dumt om Sune Olsson gått till riksdagens upplysningstjänst och bett att få fram förslaget till anvisningar innan han skrev sitt anförande, för då hade han förmodligen hamnat på samma ståndpunkt som jag gjort när det gäller den här biten. Sune Olsson säger att vpk har den uppfattningen att man först måste bevisa att ett medel är oskadligt innan man får föra ut det i produktionen. Jag uttryckte samma sak i mitt inlägg här, men det gick naturligtvis inte heller in. Det är inte någonting speciellt kommunistiskt att ha den uppfattning Sune Olsson talar om.
Herr talman! Ja, herr Olsson i Stockholm, ni är tydligen naiv. När jag hör det resonemang som ni gjorde i ert senaste inlägg måste jag göra det konstaterandet. Vpk tror mer på förbud, säger ni. Det kan man göra, men om vi tittar på hur förbudslagstiftningen fungerar på de områden där vi har en sådan, finner vi att det förekommer otaliga dispenser. I er reservation signalerar ni också att det skall ges dispenser. Utskottet har funnit att anvisningar är ett mera smidigt sätt att snabbt komma till rätta med problemen. En lagstiftning, som ni har yrkat på, måste behandlas av riksdagen och godkännas den vägen. Hade ni, precis som herr Ulander sade, studerat de anvisningar som nu är ute på remiss, så skulle ni ha funnit att önskemålen tillgodoses där. Herr Olsson pekade på asbesttragedin. Jag delar hans uppfattning att det är en tragedi, men skadorna har uppkommit långt innan vi diskuterade dem här. Anvisningarna på det området, vilka trädde i kraft den I oktober i år och som herr Olsson tydligen inte heller har reda på, innebär betydande skärpningar. Och när det gäller epoxi pekade jag på i mitt inledningsanförande att det har kommit ut limningsanvisningar som behandlar epoxin och de lösningsmedel som finns till epoxin, men de har tydligen inte efterlevts på rätt sätt. Det spelar ingen roll om vi har lagstiftning eller anvisningar, när de inte följs. Tillsynsmyndigheten måste här skärpa sig på hela fältet.

Herr talman! De nuvarande asbestanvisningarna tror jag att jag kan lika bra som herr Johnsson i Blentarp. Men frågan är ju: Hur många skador har uppstått under tiden från riksdagsbehandlingen och till dess bestämmelserna trädde i kraft alldeles nyligen? Herr Johnsson säger att de skador som man har konstaterat har uppstått mycket tidigare, och han menar för 15 å 20 år sedan. Det stämmer i stort sett, men det kan ju inte förnekas att riksdagsmajoriteten och däribland herr Johnsson i Blentarp bär ansvar för de skador som uppstått från 1972 fram till hösten 1975, då bestämmelserna trädde i kraft. De skadorna kan bara utläsas om ytterligare 15-20 år. Det är beklagansvärt att man inte är villig att slå till en broms — låt oss säga en nödbroms - när man kommer underfund med att material är farliga. Det verkar som om den behandlingen av en farlig produkt inte var en tillfällig lapsus. Den kommer att fortsätta. Det är jag i och för sig övertygad om. Åtskilliga katastrofer kommer att inträffa därför att man negligerar uttalanden på arbetsplatserna och från fackliga organisationer. Herr Ulander säger att han talar för döva öron. Jag frågar mig varför herr Ulander skrev denna motion. Redan på det stadiet kunde han ha inhämtat upplysningar om vad bestämmelserna skulle innebära. Antingen från riksdagens upplysningstjänst eller direkt hos arbetarskyddsstyrelsen kunde herr Ulander ha fått detta klart för sig. Det är inte så, herr Ulander, att det beträffande epoximaterial har inträffat något alldeles speciellt nytt med de anvisningar som är under utarbetande. Det har de varit länge. Det sade jag redan i mitt inlägg. Jag hoppades att herr Ulander skulle höra det. Redan då motionen skrevs kunde man alltså få veta vad anvisningarna skulle innebära. Man måste väl ändå tolka en motion på det sättet att motionären har tagit reda på de sakskäl som finns och utifrån detta formulerat ett krav. Jag var övertygad om att det var så det hade gått till med herr Ulanders motion. Jag tror i varje fall att Byggettans representantskap trodde att det förhöll sig så. Annars kunde herr Ulander ha sagt till dem: ”Det kommer nya fina bestämmelser, så det finns ingen anledning att stödja min motion.” I så fall skulle han naturligtvis över huvud taget inte ha skrivit motionen.
Herr talman! Man skulle kunna stå hela eftermiddagen och diskutera med herr Olsson i Stockholm. Låt mig bara ta upp det sista som herr Olsson säger om anledningen till att jag skrev min motion. Det var helt enkelt därför att jag har intresse för frågor som sammanhänger med skydd för människorna på arbetsplatserna. Att man i januari månad skulle kunna sia om vad det skulle komma för förslag till anvisningar i september samma år är otänkbart. Det fanns nämligen inget förslag, utan man talade om att det skulle komma förslag till anvisningar. Nu har sådant förslag kommit. Jag ställde som krav i min motion att ”förbud utfärdas mot epoximaterial när annat ofarligt ersättningsmaterial finns”. Jag har i förslaget till anvisningar från arbetarskyddsstyrelsen fått detta krav intäckt. Dessutom innebär anvisningarna andra fördelar, t.ex. det som jag berörde förut, nämligen att arbetsgivaren tvingas samråda med arbetstagaren innan man börjar använda de här materialen. Jag vidhåller fortfarande att det hade varit till fördel för debatten om herr Olsson i Stockholm hade gjort sig omaket att plocka fram de här uppgifterna själv.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta denna debatt längre. Jag vill bara göra ett par korta kommentarer. Herr Olsson i Stockholm menar tydligen att vi måste vara beredda på katastrofer, med den inriktning som utskottets behandling av dessa frågor har. Är det absolut omöjligt, herr Olsson, att någon kan komma till skada när man beviljar dispens? Herr Olssons partikamrater i utskottet förordar möjlighet att meddela dispens i vissa fall. Då är tydligen produkten fullständigt ofarlig. Så är ju inte alls fallet. Produkten är precis lika farlig under alla omständigheter. Det gäller för tillsynsmyndigheten att hela tiden följa upp denna fråga. Vårt förtroende för tillsynsmyndigheten är större än vår tilltro till en förbudslagstiftning med dispens.

Herr talman! Det råder ingen oenighet om att landstingen har gjort stora insatser sedan omsorgslagen kom för att ge de utvecklingsstörda bättre levnadsförhållanden. Men jag tror inte heller att det är många som vill bestrida att det finns väldigt mycket ytterligare som behöver göras. Många utvecklingsstörda lever under förhållanden som inga andra i vårt samhälle behöver acceptera. I ett remissyttrande som socialutskottet fick från Föreningen för utvecklingsstörda barn förra året, när vi skickat några motioner för yttrande, påpekar föreningen att det är många utvecklingsstörda barn och ungdomar som inte får så mycket träning som de skulle kunna tillgodogöra sig. Man pekar framför allt på att utvecklingsstörda, som också har kroppsliga handikapp, faktiskt får sämre service för sina kroppsliga handikapp än vad normalbegåvade personer får med samma kroppsliga handikapp. En del av den: som är på vårdinstitutioner får lägga sig tidigt på eftermiddagen. De kommer sällan utomhus lördagar och söndagar, och väldigt många är utan sysselsättning, helt enkelt därför att det finns för litet av kvalificerad personal. Familjer som själva tar hand om sina utvecklingsstörda barn har ofta en mycket pressad situation. Vi vet alla att om familjen själv kan ta hand om ett utvecklingsstört barn, är denna lösning oftast att föredra framför institutionsvård. Men då måste den familjen verkligen få ett stöd. Ett barn som kanske både är svårt handikappat fysiskt och dessutom utvecklingsstört medför oerhörda påfrestningar, naturligtvis framför allt för föräldrarna. Därför måste de få ett stöd av en helt annan omfattning än vad som är fallet många gånger i dag. Även vuxna utvecklingsstörda får för litet fysisk träning och för små möjligheter till vuxenundervisning. Folkpartiet framför i den partimotion om de utvecklingsstörda som vi väckte i våras två förslag. Vi föreslår för det första att man skall höja anslaget för vuxenundervisning för utvecklingsstörda till det belopp som skolöverstyrelsen hade föreslagit. Vi röstade i våras om detta anslag i anslutning till budgetbehandlingen. För det andra föreslår vi att riksdagen skall begära en översyn av omsorgslagens tillämpning och en kartläggning av dagens situation och av landstingens planer på området. Vi är i utskottet och var redan förra året ense om att en översyn av omsorgslagen måste komma till stånd. Det är åtta år sedan lagen antogs, och utskottets ordförande sade vid förra årets debatt att en sådan översyn borde göras inom ett par år. Jag vill instämma i det uttalandet, dock med den skärpningen att översynen bör göras redan nu. Det är visserligen ett år sedan det gjordes, och vi närmar oss följaktligen den punkt där vi är helt överens, men det finns ingen anledning att vänta med denna översyn. Vi kan redan se att lagen behöver omarbetas. En ny syn på de utvecklingsstörda sprider sig alltmer. Att man så långt som möjligt skall integrera de utvecklingsstörda med andra människor i samhällslivet och försöka komma bort från institutioner var i och för sig ingen okänd tanke 1967 när lagen antogs, men den har nu slagit igenom mycket mer i det allmänna medvetandet. Lagen och bidragsbestämmelserna är dock inte anpassade till den synen. Man kan t.ex. få stöd till vårdhem men inte på samma sätt till ett integrerat boende. En annan viktig punkt, där vi redan nu kan säga att en omedelbar översyn behövs, är de oklara förhållandena när det gäller primärkom munernas ansvar. Landstingets ansvar är angivet, men de utvecklingsstörda själva, barnfamiljerna och landstingen upplever det i åtskilliga fall så att primärkommunerna tar ett mindre ansvar för utvecklingsstörda barn och ungdomar än för de andra, och det var inte meningen med omsorgslagens bestämmelser. Man känner t.ex. inte ansvar för att ordna fritidsaktiviteter och liknande verksamheter för utvecklingsstörda, och det gör att dessa kommer i kläm. Vid en sådan översyn — som bör komma snabbt — bör man också ta upp de problem när det gäller de utvecklingsstördas ekonomiska självständighet och annat som behandlas i motionen 1975:346. Självfallet bör man när man gör en sådan översyn engagera dem som är verksamma här, alltså inte bara landsting, läkarvetenskap och andra personalkategorier, utan också Föreningen för utvecklingsstörda barn, som har gjort en pionjärinsats på detta område. Vi anser att översynen kunde börja med en kartläggning av situationen och en samlad redovisning av de planer som landstingen nu har gjort upp samt den utomordentligt värdefulla inspektionsverksamhet som socialstyrelsen utövar. En samlad redovisning av detta skulle kunna komma rätt snabbt såsom en första etapp i ett utredningsarbete. På det sättet skulle man få underlag för en diskussion samtidigt som en utredning arbetar vidare. Det är en metodik som vi i folkpartiet många gånger har förordat som önskvärd när det gäller reformarbetet i samhället. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Ove Karlsson och jag har i motionen 346 begärt en översyn av omsorgslagstiftningen bl.a. då det gäller utvecklingsstörda boende på inackorderingshem. Dagens lagstiftning utgör ett hinder framför allt då det gäller att träna den utvecklingsstörde till ekonomisk självständighet. Utskottet säger i sitt betänkande att en översyn av omsorgslagen torde bli aktuell inom en inte alltför avlägsen framtid. Utskottet säger vidare att den då kommande översynen även bör ta upp frågan om den utvecklingsstördes ekonomiska självständighet lika väl som andra frågor av betydelse för handikappgruppens normalisering och integrering. Vidare påpekas att frågan om rätt för huvudman att uppbära pension för dem som är intagna på institutioner har behandlats vid den kartläggning som föregått tillsättandet av den utredning som skall se över samordningsfrågorna i det socialpolitiska bidragssystemet. Detta skulle alltså vara ett svar på vår motion, som därmed föreslås bli avslagen. Vi vill framhålla att vi är helt på det klara med att tiden kanske inte är helt mogen för en genomgripande översyn av hela omsorgslagen, men då det gäller inackorderingshemmen har man i dag erhållit så stor erfarenhet att man snarast bör göra denna begränsade översyn. Lagstiftningen utgör ett så stort hinder för den utvecklingsstördes möjligheter till ekonomisk självständighet och därmed ökad jämställdhet med andra människor i samhället att för varje år som lagen bibehålls i sin nuvarande utformning många utvecklingsstörda hindras från det som vi anser vara väsentligt i livet: social och ekonomisk självständighet. Vi har inte i det här sammanhanget tagit upp frågan om huvudmans rätt att uppbära pension för den som är intagen på institution. Vi har nämligen haft den uppfattningen att inackorderingshemmen ej enligt lagen skulle fungera som institution. Men utskottet gör tydligen den tolkningen av lagen att de är en institutionsform. Jag skulle för kammarens ledamöter vilja ge en beskrivning av hur lagen på detta område fungerar i praktiskt arbete. De flesta som i dag flyttar till inackorderingshem kommer från institutioner, men allt fler kommer från föräldrahem eller annat enskilt hem. Utvecklingsstörda som flyttar till inackorderingshem har erhållit och tillägnat sig oerhört varierande grad av social träning. Därför är också inackorderingshemmen uppbyggda för att fortsätta den sociala träning som syftar till att så många som möjligt skall kunna klara sitt sociala liv i ett eget boende. Här har man ofta utarbetat ett mycket fint träningsprogram, och man har också erhållit mycket goda resultat. Då det gäller den ekonomiska träningen har däremot ingen av de utvecklingsstörda som kommer från en institution kunnat erhålla någon sådan, eftersom huvudmannen har hand om pensionen. De utvecklingsstörda som kommer från föräldrahem eller annat enskilt hem har mycket bristfällig träning. Många av dem känner inte ens till att de har pension. Omsorgslagen är oerhört detaljreglerad. Detta är naturligtvis en bidragande orsak till att omsorgsverksamheten nått en så positiv utveckling under de få år lagen varit i kraft. Då det gäller inackorderingshem för vuxna finns det i lagen normer angivna för hemmens utformning, ytinnehåll, placering i samhället, antal boende, personalkategorier som skall vara verksamma där och vad som skall ingå i den utvecklingsstördes omvårdnad. Den utvecklingsstörde har enligt lagen avgiftsfria resor till och från dagcenterverksamhet liksom avgiftsfri sjukvård, tandvård, talbehandling och sjukgymnastik samt skälig beklädnadsutrustning. Eftersom lagen ej är detaljreglerad beträffande omvårdnad på inackorderingshem och skälig beklädnadsutrustning har socialstyrelsen utformat direktiv för dessa två områden. I omvårdnade ingår gratis glasögon, fotvård och artiklar för personlig hygien. Beklädnadsutrustningen omfattar kläder för alla årstider, och de skall vara moderna och väl utprovade. Den utvecklingsstörde som bor på inackorderingshem har ju dessutom mat och hyra betalda. I praktiken fungerar det hela så, att maten och andra hushållsartiklar inhandlas av personalen på räkning. Kläderna och de personliga hygienartiklarna inhandlas även de tillsammans med personalen och på räkning. Det enda den utvecklingsstörde behöver tänka på är att hans pensionsandel plus eventuell habiliteringsersättning, som varierar mellan 300 och 500 kr. per månad, skall räcka till kosmetika, tidningar, bio och andra fritidsintressen liksom om han vill köpa några prydnadsföremål till sitt rum. Själva inventarierna i rummet tillhör huvudmannen och har ofta inhandlats utan samråd med den utvecklingsstörde. Även detta är oerhört negativt i en integreringsoch normaliseringsfas. Kan någon av kammarens ledamöter tro att en människa som så väl omhändertagits av samhället i ekonomiskt hänseende har en möjlighet att klara sig i ett eget boende? Jag har personlig erfarenhet av att detta är oerhört svårt och att det uppstår många och långvariga ekonomiska och därmed ibland också sociala problem. Jag har vid flera tillfällen varit med om att utvecklingsstörda fått flytta tillbaka till inackorderingshem, därför att den psykiska påfrestningen blev alltför stor då de i det egna boendet skulle ta ansvar för och planera sin ekonomi. Det är väl inte meningen att en människa på grund av dålig ekonomisk träning skall behöva utsättas för så drastiska metoder som tillbakaflyttande till ett inackorderingshem, om man i övrigt fungerar i samhället både arbetsmässigt och socialt. Det är väl heller inte meningen att man skall behöva gå till socialvården varje månad och begära tillskott till sin ekonomi för att man inte fått lära sig att mat, hyra och kläder skall inrymmas i budgeten. Det system som Kopparbergs län på försök provat, och som innebär att den utvecklingsstörde har samma rättigheter till bostadsbidrag som andra i samhället och tillsammans med personalen på inackorderingshemmet lär sig lägga upp sin budget och i denna ta med alla de utgifter som finns för oss andra, har fungerat mycket bra. Kopparbergs län har för avsikt att överföra detta system till alla sina inackorderingshem. En sådan verksamhet ligger dock f.n. utanför de befogenheter lagen ger och måste i fortsättningen bedrivas försöksvis. Personalen upplever den här försöksverksamheten som arbetsam men oerhört stimulerande. De anser att denna träning är verkligt meningsfull, och de ser även goda resultat. Det har också visat sig att ett mycket större antal utvecklingsstörda än man från början trodde har förmåga till ett självständigt liv och till ett eget boende. Då bör man ge dem en allsidig träning, och man skall vara klar över att en bristfällig ekonomisk träning får sociala konsekvenser av rätt stora mått. Även de utvecklingsstörda som kanske i hela sitt liv måste bo kvar på inackorderingshemmet bör väl ha kännedom om vad mat, hushållsartiklar, kläder och personliga hygienartiklar kostar och få lära sig att dessa utgifter bör rymmas inom deras ekonomiska möjligheter. Man bör därför snarast göra en översyn av lagen i fråga om utvecklingsstörda boende på inackorderingshem och upphäva rätten för huvudman att uppbära pensionen för denna boendekategori. Vi har i vår motion även tagit upp landstingskommunens rätt att uppbära barnbidrag för barn inskrivna vid internatsärskolorna samt därmed sammanhängande skyldighet att ge barnen skälig beklädnadsutrustning. Vi anser att samhället har utvecklats mot en större självbestämmanderätt for individen, men omsorgsstadgans 106 § fråntar föräldrarna rätten att själva ombesörja inköp av sina barns kläder, och det uppfattas i många fall som en omyndigförklaring av dem. Samhället har andra former av skolinternat, men vid ingen av dessa finns det någon rättighet för huvudman att uppbära barnbidrag eller skyldighet att utrusta barnen med kläder. Man särskiljer alltså en grupp barn, där man tydligen anser att föräldrarna ej är kapabla att ombesörja deras klädinköp. Vi anser för vår del att rätt för landstingskommun att uppbära barnbidrag bör begränsas till att endast gälla i de fall då föräldrarna själva önskar erhålla hjälp med barnens klädnadsutrustning. En begränsad översyn av de här två rättigheterna för landstingskommun, att uppbära dels pension, dels barnbidrag, behöver utredningsmässigt ej bli omfattande eller tidskrävande, och på de flesta lagstiftningsområden förekommer ju partiell översyn och partiell reformlagstiftning. En annan fråga som vi tagit upp i motionen är huvudmannaskapet för särskolorna, men då det i remissvaren framkommer en hel del oklarheter på såväl särskolesidan som grundskolesidan, är det möjligt att man ytterligare någon tid måste föra en principdiskussion och finna lösningar som är acceptabla för såväl grundskola som särskola inför ett gemensamt huvudmannaskap. Vi kommer därför inte att yrka bifall till denna del av vår motion. Vi kan inte heller ansluta oss till reservationen av herrar Romanus och Hagberg i Borlänge, då det i den yrkas på en total översyn av omsorgslagen. Vi anser att det finns områden inom omsorgsverksamheten där man ännu ej vunnit tillräcklig erfarenhet för den utvärdering som bör ligga till grund för en utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till första och andra attsatserna i vår motion nr 346.

Herr talman! Jag vill gärna ansluta mig till de grundsynpunkter som herr Romanus redovisade i inledningen av sitt anförande där han tog upp frågan om de utvecklingsstörda, deras situation och problem i samhället. Jag vill understryka att sedan vi fick omsorgslagen har landstingen i vårt land gjort ett utomordentligt gott arbete när det gällt att ge denna minoritet bättre levnadsvillkor. På ganska kort tid — det rör sig om sju år — har stora förbättringar skett i levnadsförhållandena för dessa människor. Men det var också nödvändigt att så skedde eftersom de tidigare var otroligt eftersatta. Nu har man genom landstingens stora satsning på detta område fått helt andra möjligheter. De detaljer som fru Hjalmarsson tog upp beträffande barnbidragen, dvs. att föräldrarna skulle få uppbära dem i stället för landstingen, menar jag är detaljer i det hela som man kan diskutera lösningen av. Vad som måste slås fast är att de svenska landstingen verkligen har gjort en utomordentligt fin insats på detta fält — det måste ligga i botten på varje konstaterande i sammanhanget. Det innebär naturligtvis inte att man inte kan behöva reformera ytterligare på detta fält. Uppbyggnadstiden är emellertid ännu inte slut, och därför vill inte utskottet att det nu görs någon ändring i den gällande ordningen. I den av fru Hjalmarsson och herr Karlsson i Malung väckta motionen vill man ha en översyn av omsorgslagen, och folkpartiets gruppmotion är ute i samma ärende. Redan förra året fastslog utskottet i ett betänkande att en översyn av omsorgslagen kan bli aktuell inom en inte alltför avlägsen framtid. Herr Romanus nämnde att jag hade sagt att det kunde röra sig om ett par år. Jag tror att den tidpunkten kan vara ett lämpligt rättesnöre, men det innebär inte att 1976 bör fastslås som ett startår för en ny utredning. Att en utredning måste komma till stånd, därom är utskottet enigt med både motionärer och reservanter. Vi vill emellertid att uppbyggnadsskedet skall vara mera klart än vad det f.n. är, innan vi kan rekommendera en översyn av lagen. Självfallet skall man sträva efter att integrera gruppen utvecklingsstörda i samhället. Så har också skett och så sker i ökad utsträckning. Den nuvarande lagen har i stort sett inte varit något hinder för detta, men den har samtidigt gett en trygghet åt de utvecklingsstörda. Den saken skall man ha klar för sig. De synpunkter som jag här redovisat ligger alltså i botten för utskottets yrkande om avslag på motionerna. Om jag sedan skulle ge mig in på några få detaljer, så vill jag konstatera att det som i motionen av fru Hjalmarsson och herr Karlsson i Malung begärs när det gäller de utvecklingsstördas ekonomiska självständighet är en fråga som kommer att uppmärksammas av den kommitté som tillsatts för att se över samordningsfrågorna inom det socialpolitiska bidragssystemet. Den frågan är alltså redan föremål för uppmärksamhet. Jag vill gärna vitsorda att fru Hjalmarssons inlägg gav uttryck för både erfarenhet och kunnighet. Med anledning av vad herr Romanus sade om de insatser som FUB gjort vill jag också framhålla att det är givetvis genom personligt engagemang på olika håll i landet som man verkligen har kunnat åstadkomma resultat som inneburit förbättringar för denna tidigare så eftersatta grupp. Jag tycker att alla som har möjlighet skall engagera sig i det här arbetet. Men det betyder naturligtvis inte att man kan gå med på reformkrav av olika slag. Det finns ändå en bakgrund som säger oss att först skall vi veta exakt hur det nuvarande läget är — sedan kan vi ge oss in på att reformera den gällande lagstiftningen. Frågan om att överföra huvudmannaskapet för särskolorna till primärkommunerna är också uppmärksammad i ett utredningsbetänkande. Betänkandet gäller ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna i fråga om grundoch gymnasieskolorna, och där redovisas en principdiskussion om huvudmannaskapet för den del av den obligatoriska skolan som kommunerna nu inte är huvudmän för. inte anledning till några längre kommentarer. Utskottet har, som jag sagt, lämnat en klar redovisning av läget. Just nu finns det enligt utskottets mening inte anledning att genomföra några nya utredningar. Låt oss vänta ytterligare en kort tid innan så sker.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
Herr talman! Skillnaden i ståndpunkt är ju inte så stor att det finns anledning till någon mera våldsam debatt. Men jag har litet svårt att följa Göran Karlsson när han säger att först skall vi veta exakt hur det nuvarande läget är — sedan kan vi börja fundera över vad man skall göra åt det. Det är just en sådan metodik som vi föreslagit, nämligen att man skulle börja utredningsarbetet genom en samlad kartläggning i vilken utsträckning omsorgslagens målsättningar har uppnåtts och en samlad redovisning av socialstyrelsens inspektionsverksamhet och de planer som landstingen nu har gjort upp. Genom att en sådan redovisning publicerades skulle det bli tillfälle till en offentlig debatt omkring den samtidigt som utredningen fortsatte sitt arbete med att fundera på hur omsorgslagen bättre skulle bringas i överensstämmelse med den nya synen på de utvecklingsstördas integration i samhället. Vi är väl ändå ense om att en hel del inte är tillfredsställande på detta område, inte bara detta att man i brist på resurser inte har lyckats förverkliga sina strävanden utan också t.ex. att det inte är klargjort vad primärkommunerna har för ansvar för de utvecklingsstörda eller att bidragssystemet inte får motverka den integration som alla önskar åstadkomma. Till fru Hjalmarsson vill jag bara säga att det är synd att hon inte anser sig kunna stödja reservationens förslag om en översyn av omsorgslagen. Hon menar att beträffande vissa delar av omsorgslagen behöver ytterligare erfarenheter inväntas. Men lagen har ju ändå varit i kraft i sju år — det är åtta år sedan den antogs — och om man startar med en redovisning av hur målsättningarna har uppnåtts, så får man ju under tiden ytterligare erfarenheter, om detta anses vara behövligt. Det är svårt att förstå de socialdemokratiska motionärerna. När man nu önskar en utredning om tillämpningen av omsorgslagens intentioner beträffande normalisering och integrering av vissa utvecklingsstörda, varför kan man då inte ansluta sig till reservationen, som just begär en översyn av omsorgslagens tillämpning och förslag om hur den skall göras bättre på de punkter där den nu inte har fungerat väl? Det är för mig en gåta att motionärerna inte kan stödja vår reservation, och jag tycker inte att vi har fått någon bra förklaring på det här i dag.
Herr talman! Vi motionärer är ute efter en partiell översyn i detta fall. Vi anser inte att tiden är mogen att göra en hel översyn av hela omsorgslagen. Det finns områden som man fortfarande inte kan utvärdera riktigt, bl.a. dagcenterverksamheten och det som herr Romanus berörde, primärkommunernas ansvar när det gäller fritidsverksamheten. Det pågår försöksverksamheter, men de är inte utvärderade, och med de små erfarenheter som ännu finns är det omöjligt att göra en utvärdering. Men just på det område som jag har tagit upp, inackorderingshemmen, har man i dag skaffat sig erfarenheter, och jag anser att för varje år som vi där avvaktar med en översyn hindras många utvecklingsstörda från en ekonomisk självständighet och jämställdhet med oss andra i samhället.
Herr talman! Jag kan instämma i herr Romanus konstaterande att det egentligen inte är så förfärligt stor skillnad i våra uppfattningar. Reservationen kunde därför ha varit oskriven. Nästa år kan vi kanske samlas om gemensamma tag för en utredning. Men nu, när utbyggnadsarbetet ännu inte är klart, tycker jag det är onödigt att reservera sig till förmån för den utredning som herr Romanus föreslår i reservationen. Det är inte så gåtfullt om de socialdemokratiska motionärerna inte kan följa med riktigt i herr Romanus galopp. Jag har full förståelse för dem i det fallet. Sett från de utvecklingsstördas egen synpunkt tycker jag det är viktigt att det råder enighet i en sådan här fråga, när man skall ta ett ordentligt tag. Då vinner man mycket mer i styrka och respekt än om ett eller annat parti skyndar före och reserverar sig. Reservationen har inte fört denna fråga framåt, det är min uppfattning.